Fru talman! Jag vill börja med att säga att det finns mycket som vi är överens om -- jag håller med civilministern om det. Vi är överens om att det behövs administrativ personal i polisdistrikten, om att de distrikt som saknar poliser i första hand bör få en förstärkning och om att man skall föra bort icke-polisiära uppgifter till andra personalkategorier. Men det finns områden där våra åsikter inte överensstämmer. Vi inom centern vill att även de distrikt som inte har vakanser skall få administrativa tjänster, eftersom enligt vår åsikt även dessa distrikt har ett behov. Egentligen säger civilministern detsamma när han framhåller att icke-polisiära uppgifter bör föras bort. Det är det där som jag inte får att gå ihop. Vi är också överens om att ungdomskriminalitet skall bekämpas genom förebyggande arbete. Enligt vår åsikt når man mycket långt på den vägen och därför vill vi satsa mera på detta område. Vidare är vi överens om att prioritera spaning och utredning när det gäller narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet, liksom också beträffande ekonomisk brottslighet. Men vi är inte överens om att det även gäller att prioritera utredning av ungdomsbrottsligheten. Vi betonar detta så mycket mot bakgrund av att ungdomar står för så många brott. Därför måste brotten utredas snabbt och konsekvent. Och åtgärder måste sättas in. Även utredning måste vara ett prioriterat område så länge som ungdomar svarar för en så stor del av brotten i dag. Tyvärr räcker det inte med förebyggande åtgärder. Med dem uppnår vi bara en halvering, och då kvarstår en oändlig mängd brott som ungdomar står för. Min sista punkt: Eftersom berusade personer svarar för så mycket bråk på allmän plats -- missbruk ligger bakom så mycket av våld och misshandel -- tycker vi att man inte tillräckligt snabbt kan ingripa mot berusade personer. Denna inställning har vi fått förankrad vid de polisdistrikt som vi har besökt. Därför behövs det en skärpning på detta område. Här har jag alltså inte fått några förtydliganden av statsrådet.
Fru talman! Civilministern säger att de här polismännen finns för att biträda svensk beskickning i länderna i fråga, men i propositionen står det att svenska polismän sedan början av 1986 finns stationerade vid Köpenhamns flygplats. Det var också där som jag träffade en polisman. Man kan läsa att uppgiften är att biträda den danska polisen i fråga om resandet i Sverige. När jag personligen upplevde det där var mannen i fråga ensam. Man kan också läsa att poliserna finns vid de internationella flygplatserna Amsterdam, Damaskus, Dubai, Frankfurt och Teheran. Jag ifrågasätter om det verkligen skall finnas svenska polismän på internationella flygplatser. Vilken uppgift har de? Skall poliserna hindra att människor tar sig till svensk gräns om de saknar pass och visum? Kommer någon till svensk gräns kan vederbörande enligt svensk lag få sin sak prövad, även om pass och visum saknas eller om det bara finns falska handlingar. Här skulle det alltså kunna röra sig om ett sätt att kringgå Jag har lyssnat på debatten om resursbrist och prioriteringar. Det känns mycket bra att civilministern poängterar det brottsförebyggande arbetet. Sverige är ju ett litet land och har därför inte råd att splittra resurserna på olika specialgrenar. Vänsterpartiet gick emot skapandet av en specialstyrka, eftersom vi inte ansåg att vi har den typ av brott här i landet som kräver en specialstyrka. I likhet med Lars-Erik Lövdén anser vi att vi behöver en all-round-polis och inte någon specialstyrka. Resurserna hade vi kunnat använda för t.ex. det brottsförebyggande arbetet.

Fru talman! Det är helt uppenbart att vi är överens om att vi måste ha ett internationellt polissamarbete, eftersom brottsligheten är gränsöverskridande. Därför tycker vi inom vårt parti att det är mycket viktigt att regeringen faktiskt ordentligt redogör för hur TREVI-samarbetet ser ut. Det är ändå utrikespolitiska konsekvenser som behandlas i en regeringspromemoria om de här frågorna. Det kan väl inte vara så svårt att redogöra för hur regeringen ser på det här arbetet, tala om vilka målen är och hur man ser på arbetet med tanke på framtiden. Till sist vill jag ansluta mig till de synpunkter som Berith Eriksson anlagt på poliserna vid de olika flygplatserna. Det är oroväckande att man så att säga flyttar gränsen så många mil bort från Sverige, så att flyktingar och asylsökande inte kan få den korrekta behandling som vi brukar vara vana vid.
Fru talman! Får jag först säga att det är polisen som har hand om asylsökande som kommer direkt till Sverige. Hade en annan organisation hand om saken, funnes det inget som helst intresse för polisen att sköta den uppgiften, som normalt är en uppgift för utlandsstationerade, dvs. för de personer som arbetar vid de svenska ambassaderna. Nu är det polisen som besitter kunskap och handhar denna sak. Det utförs inga polisoperativa uppgifter i den funktionen, utan man ger de råd som finns att ge beträffande asylrätt. Till Britta Bjelle: Det är kanske jag som har svårt att fatta, men jag tycker att det den här gången är lika svårt att riktigt förstå Britta Bjelle. Vi kom både för tidigt och hade för många synpunkter på olika saker när det gäller propositionen. Vidare menar Britta Bjelle att vi inte har gått in på en rad frågor som hon räknade upp och där det kan finnas ytterligare synpunkter. Jag har massor av synpunkter utöver dem som finns i propositionen, men man bör ju sortera fram, Britta Bjelle, vad som är de större frågorna, vad som är riktlinjer och vad som är ting som vi kan hantera i regeringskansliet och i polisverksamheten som sådan och vad vi kan diskutera så att säga mera öppet. Jag är utomordentligt intresserad av att kvarterspolisen både byggs ut och fås att fungera inom ramen för det polisarbete som finns. Det är bara det att här har vi uttalat oss massor av gånger, och det finns inte så mycket mer att säga än vad vi har sagt i propositionen. Vi har tagit upp det också, minsann. När det gäller den regionala indelningen gör Britta Bjelle det bara värre, tycker jag, genom att hålla på och diskutera den fram och tillbaka. Det verkar som om det finns en klyfta mellan det sätt att se som Britta Bjelle har, nämligen att här skall det finnas en stark organisation som kan ta över polisuppgifterna, och principen att vi skall ha många lokala polisdistrikt som handhar de operativa uppgifterna. Min uppfattning är att vi har en organisation i länsstyrelsen som vi bör hålla fast vid men att det har visat sig att länspolismästarfunktionen är den som vi bör bygga på.

Jag tycker att man skall ta lärdom av detta, nämligen att det är effektiv brottsbekämpning att jobba förebyggande,särskilt när det gäller ungdomsbrottsligheten och när det gäller den typ av brottslighet som är en effekt av bl.a. Fru talman! Låt mig sluta med att säga att jag är glad att vi med propositionen och utskottets betänkande har kunnat lägga en plattform för polisarbetet och arbetet inom kriminalpolitiken under 90-talet. Det visar, som jag sade, att det finns en stor samstämmighet när det gäller hur utvecklingen skall gå vidare. Det tror jag är av stor betydelse för alla poliser och för de polisledningar som nu skall ta initiativ till och utnyttja de möjligheter som finns att med de resurser som vi har få polisarbetet att bli ännu effektivare. Därför tycker jag att det har varit en viktig positionsbestämning det som nu har gjorts i form av den här princippropositionen.

Fru talman! Det gläder mig och säkert många andra också att vår civilminister, tillika polisminister, är här. Det är i och för sig som det bör vara. Jag hoppas att han inte går nu, innan han får ytterligare några ord med på vägen och möjlighet att besvara ett par väldigt enkla frågor. Det handlar om ett par motionsyrkanden som har rubriken ''Seniorpoliser''. Det finns en enkel utgångspunkt för dessa motionsyrkanden, nämligen att det dess värre råder brist på poliser. Vi vet alla att det är en stor polisbrist, samtidigt som friska och krya polismän går i pension och gärna vill fortsätta att engagera sig i det yrke de har och med den erfarenhet och den klokskap som de besitter.

Jag är glad över den rubricering som utskottets kansli har gjort. Under mellanrubriken ''Seniorpoliser'' står det: ''I två motioner - - förordas att den resurs som pensionerade polismän utgör bör tas till vara i polisens arbete.'' I betänkandet redovisas det faktum att polisfackets ledning med ordföranden i spetsen liksom företrädare för rikspolisstyrelsen har besökt justitieutskottet och fått tillfälle att dels lyssna på oss, dels ge sina synpunkter.

Jag vill särskilt erinra om att det föreligger en total enighet i riksdagen -- åtminstone har det hittills varit så -- beträffande behovet av, nödvändigheten av rent av, att brottsoffren får en central plats. Man är t.o.m. överens om att man tidigare har glömt bort dem. Intresset har varit koncentrerat till förövarna av brott och förvisso naturligtvis påföljderna. Men den gamla kvinnan som har blivit rånad, kanske nedslagen, vem har ägnat sig åt henne från polisens och samhällets sida? Möjligen sjukhuset, om det har blivit så illa. Från polisens sida har man kunnat konstatera att bristen på polispersonal är så stor att man inte har klarat av det. Nå, då är det väl väldigt logiskt att ta vara på de polismän som går i pension men ändå vill fortsätta på deltid med sitt yrke. Jag är uppriktigt förvånad över att man från polisfackets sida inte bejakar detta. Utskottet uttalar emellertid, ganska så positivt, att det inte bör vara uteslutet att en polismyndighet i vissa sammanhang använder pensionerade polismän och att det också har förekommit i polisens arbete med asylärenden. En sådan ordning förutsätter emellertid, som nyss har nämnts, att konsekvenserna i olika hänseenden noga övervägs. Något särskilt uttalande från riksdagens sida vill utskottets majoritet dock inte göra. Det vore bra om civilminister Bengt K Å Johansson tillsammans med medarbetare i departementet ville fundera över möjlligheterna att närmare penetrera behovet av ytterligare resurser på olika områden, speciellt vad gäller brottsoffren. Jag tror att civilministern, tillika polisminister, om han hade velat stanna kvar i kammaren hade kunnat göra samma konstateranden som jag nyss har gjort, nämligen att man här inte har genomfört det som riksdagen är överens om och att orsaken till detta är -- förlåt, fru talman, för att jag upprepar det -- att det är en sådan brist på personella resurser inom polisen. Det finns också anledning att använda de äldre polismännen, som jag vill föreslå att man kallar seniorpoliser, vid utbildning av polisaspiranter. Med sin erfarenhet och klokskap skulle de kunna bibringa den nya generationen av poliskvinnor och polismän mycket. Men inte heller det tycks utskottet vilja närmare fundera över. Jag är dock ganska övertygad om att ett system med seniorpoliser kommer att vara högsta visdom om ett, två eller tre år. Vi kommer då att ha förstått att vi måste lösa en del av polisbristen på det viset. Att det föreligger en brist behöver ju inte diskuteras. Eftersom jag inte har antecknat mig för mer än fem minuters taletid, måste jag sluta nu. Självfallet, fru talman, står jag bakom samtliga de reservationer som moderata företrädare, däribland jag, har tecknat sig för. Med hänvisning till reglerna för begränsning av antalet voteringar här i kammaren yrkar jag inte heller bifall till den sist nämnda reservationen. Beträffande två andra reservationer kommer vi dock att begära votering.
Fru talman! Efter att ha lyssnat till hela denna debatt tycker jag att det finns anledning att begära ordet i anslutning till en motion som jag har väckt i detta ärende. Det är två punkter som jag vill ta upp.
Att begränsa brottsligheten är en av kriminalpolitikens huvuduppgifter. Den brottsförebyggande verksamheten är därvid av central betydelse. Den behöver förbättras och byggas ut främst genom en förstärkning av brottsförebyggande rådet . Prioriteringen av brottsbekämpningen är nödvändig för att beivra den allvarliga brottsligheten. De tre prioriterade områdena är välkända, nämligen ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott.
Prioriteringen av brottsbekämpningen är nödvändig om man skall nå bättre resultat, ja, över huvud taget några resultat i brottsbeivrandet. De tre prioriterade områdena, ekobrotten, våldsbrotten och narkotikabrottsligheten, har ju belysts här i debatten. Anmärkningsvärt är att rikspolisstyrelsen nyligen utan riksdagsbeslut bestämt sig för fyra prioriterade områden, nämligen ungdomsbrott, narkotikabrott, yrkesbrott och brottsförebyggande verksamhet. Den brottsförebyggande verksamheten ligger här litet vid sidan om, även om jag vill instämma i vad statsrådet har sagt i dag om att den verksamheten är den viktigaste. Jag vill dock i det sammanhanget anmärka att Sverige inte ligger särskilt väl framme när det gäller den brottsförebyggande verksamheten. Det finns andra länder i Västeuropa som gör mycket mer på det området.
Dess värre har insatserna vid bekämpande av ekobrottsligheten sackat efter. Andelen poliser som är verksamma inom ekorotlarna är bara omkring hälften av vad som förekommer beträffande narkotika resp. våldsbrott.
Dess värre har insatserna vid bekämpande av ekobrottsligheten sackat efter. Andelen poliser som är verksamma inom ekorotlarna är bara omkring hälften av vad som förekommer beträffande narkotika och våldsbrott. De senare två brottsområdena får fortfarande en ökande andel medan den minskar för ekobrotten.
De senare två brottsområdena får en ökande andel polispersonal, medan så inte är fallet för ekobrotten.
Det finns statistik som visar att antalet poliser som arbetade med narkotikabrott 1988 90 hade ökat till 495. Antalet poliser som arbetade med ekonomisk brottslighet var 281 Det är framför allt åklagarna men även polisens ekorotlar som är mycket kritiska mot de otillräckliga resurser som ställs till förfogande. Docenten Hans Gunnar Axbergers undersökning i en BRÅ-skrift visar att resultaten av åtgärderna mot ekobrottslighet är mycket begränsade. Mycket kritisk är också BRÅ-utredaren Dan Magnusson. Han säger att de fåtaliga lagändringarna i stort sett har haft mycket liten tillämpning.
BRÅ-utredaren Dan Magnusson säger att de fåtaliga lagändringarna i stort sett har haft mycket liten tillämpning. Han tror dock att genom det ökade intresset inom näringslivet och fackföreningsrörelsen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten kan frågan återigen bli av central betydelse under 90-talet.
Han tror dock att genom det ökade intresset inom näringslivet och fackföreningsrörelsen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten kan frågan återigen bli av central betydelse under 90-talet. Det är nödvändigt att skärpa kampen mot ekobrottsligheten, framför allt sedan BRÅs utvärdering avslutats under innevarande år.
Det är nödvändigt att förstärka kampen mot ekobrottsligheten, varav miljöbrotten utgör en viktig del.
Ekobrottsligheten leder till en kraftig omfördelning i ekonomin, och den är också av en sådan omfattning ekonomiskt att den får långt större verkningar på samhällsnivån än någon annan typ av kriminalitet.
Ekobrottsligheten leder till en kraftig omfördelning i ekonomin, och den är också av en sådan omfattning ekonomiskt att den får långt större verkningar på samhällsnivån än någon annan typ av kriminalitet.
Då det gäller våldsbrottsligheten behöver den med främlingsfientlig och rasistisk bakgrund bli föremål för särskilt intensiv behandling. Det som anförs i utskottsutlåtandet, att det har förekommit seminarier och undervisning på det här området, är ganska magert.
Då det gäller våldsbrottsligheten behöver den, med främlingsfientlig och rasistisk bakgrund, bli föremål för särskilt intensiv uppmärksamhet och behandling. Över huvud taget är den brottslighet som förekommit under senare tid med invandrarfientlig bakgrund utomordentligt allvarlig. 3.
Jag skall återkomma på de här punkterna. Jag kommer fortsättningsvis att plädera för betydligt verksammare insatser. Det räcker inte med att allmänt sett bara i ord ta upp de här frågorna. Det är de konkreta insatserna som är av avgörande betydelse för att man skall nå resultat.
På vilket sätt vill regeringen verka för en skärpt bekämpning av brottsligheten med en rasistisk och invandrarfientlig bakgrund?

Fru talman!

Antalet motioner visar att erfarenheterna på det här området är dåliga och att de förhållanden som råder är ett problem för många människor. Kontokorts och kreditköp, låneköp och allt vad de heter marknadsförs hänsynslöst. Även om det finns regler i t.ex. konsumentkreditlagen som skall skydda konsumenten, så är den lilla människan ändå utlämnad till hajarna. Många försätter sig i skuldsituationer som de inte har möjlighet att klara av. De långivare som medverkat till detta genom att alltför villigt medge krediter behöver inte ta sitt ansvar i tillräckligt stor omfattning. När det gäller t.ex. betalningar via bank och postgiro har utvecklingen blivit den att den betalande inte längre kan välja hur han eller hon vill betala sina räkningar utan får anvisningar av fordringsägaren. Som regel skall betalningen ske via post eller bankgiro. Hanteringstiden för betalningsinstituten har blivit allt längre. Det kan gå på ett par dagar att få fram pengarna, men det tar numera ibland mer än en vecka. Som konsumenter har vi inte längre någon kontroll eller något inflytande över det här skeendet. Bankerna lyfter dessutom pengarna från den enskildes konto och behåller dem några dagar innan de går till betalningsmottagarens konto. Bankerna gör på så sätt räntevinster på låntagarens bekostnad. Detta är ett av de områden där den samlade kunskapen om vad som sker är för liten. Det som sker är inte heller tillräckligt uppmärksammat. Det pågår emellertid utredningar och arbeten. Insolvensutredningen har i dagarna kommit med ett delbetänkande, där utredningen föreslår en skuldsaneringslag efter dansk modell. Justitiedepartementet arbetar med förslag till konsumentskydd vid elektroniska betalningsformer, och det pågår en leasingutredning. Det är svårt att rätt överblicka dels den verklighet som råder, och dels vad de utredningar som är aktuella faktiskt kommer att utreda. Miljöpartiet anser att några av motionskraven är berättigade och bra men inte tillräckligt väl uppmärksammade i de arbeten som pågår. I reservation 1, med rubriken Konsumentkrediter, vill vi ge regeringen till känna att möjligheten att betala kontant måste finnas kvar. Den är viktig, särskilt för den som av någon anledning måste låta andra handla åt sig. Utvecklingen mot elektroniska betalningsmedel får heller inte innebära att konsumenter som betalar kontant missgynnas när det gäller t.ex. extraerbjudanden och rabatter. Vi vill också utreda en övre tillåten gräns för effektiv ränta för konsumentkrediter. Det skulle ge konsumenten ett skydd och dessutom leda till en effektivare konkurrens på lånemarknaden. I reservation 2, Betalningsvillkor m.m., vill vi tillkännage att den dag som en konsument betalar sin skuld på bank eller post skall betraktas som betalningsdag. Jordabalkens regler om hyresbetalning kan vara ett mönster för hur det kan göras. Vi vill också ändra bestämmelserna så att borgenären inte längre kan avtala bort den regel i skuldebrevslagen som säger att om en fordran förfaller på en bankfri dag, så kan gäldenären vänta med att betala till första bankdag. Det ger konsumenten en bättre möjlighet att få in sin betalning i tid.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 1990/91:1 behandlas konsumentkreditfrågor. Utskottet har avstyrkt samtliga de motionsyrkanden som framförts. Miljöpartiet har reserverat sig kring frågorna om konsumentkrediter samt betalningsvillkor. Utskottet erinrar om att riksdagen under de senaste två åren har behandlat flera motioner med önskemål om olika åtgärder för att förebygga skuldproblem för konsumenter och för att förbättra av konsumentskyddet på kreditmarknaden. Utskottet har därvid framhållit att utvecklingen på konsumentkreditområdet har ingivit oro, bl.a. på grund av den ökade skuldsättningen, vilken har medfört såväl ekonomiska som sociala problem för många hushåll. Utskottet har därför ansett det nödvändigt att snarast vidta åtgärder för att komma till rätta med de förhållanden som råder på kreditmarknaden. Utskottet har alltjämt samma uppfattning, och enligt utskottets mening är det också angeläget att man försöker motverka att de skyddsregler som ställs upp i konsumentkreditlagen kringgås genom nya former av affärstransaktioner mellan näringsidkare och konsumenter. Som påpekas i motionen L707 är det vidare viktigt att utvecklingen när det gäller kontokort och andra betalningssystem inte leder till att konsumenterna i framtiden berövas möjligheter till en kontant betalning. Från statsmakternas sida har åtskilliga initiativ tagits i syfte att lösa problemen med konsumentkrediterna. Utskottet vill härvidlag peka på att regeringen efter en begäran av riksdagen har tillkallat insolvensutredningen. Denna har till uppgift att lägga fram förslag till bl.a. ett skuldsaneringsinstitut, som skall göra det möjligt för fysiska personer att under vissa bestämda förutsättningar bli av med sina skulder eller en del av dem. Utredningen har under hösten Vidare har det införts krav på att finansieringsverksamhet som riktas mot just konsumenter eller som ägs av bank får bedrivas endast efter erhållande av ett särskilt tillstånd. Den 1 juli 1988 tillkallade regeringen även en skuldkommitté med uppgift att bl.a. föreslå åtgärder i syfte att begränsa hushållens skuldsättning och så långt som möjligt undanröja de sociala skadeverkningar som skuldsättning i vissa fall medför. Kommittén avlämnade i december 1988 betänkandet Hushållens skuldsättning, vari framlades flera förslag i syfte att bl.a. förebygga skuldproblem för just hushållen. Enligt skuldkommittén var en förbättring av kreditinstitutens kreditprövning gentemot konsumenterna den mest angelägna åtgärden. Kommittén föreslog också flera åtgärder med just detta syfte. I detta betänkande förordas också att hushållen skall ges rätt att inom en månad utan särskild kostnad få ångra ett lån som har tagits. Vidare föreslås ett förbud mot att ansökningshandlingar bifogas direktreklamen för kredit. För att säkerställa en noggrann kreditprövning föreslog kommittén att kreditinstitutets möjligheter att erhålla samhällets eller inkassoföretagens hjälp att driva in fordringar från privatpersoner också skulle begränsas. Fru talman! Beträffande betalningsvillkoren gäller för fordringar som skall betalas på en i förväg bestämd förfallodag att dröjsmålsränta utgår från förfallodagen. Är förfallodagen inte bestämd, börjar dröjsmålsränta inte att utgå förrän efter det att 30 dagar har gått sedan borgenären sände räkningen till gäldenären eller på annat sätt framställde krav om betalning. Beträffande rätten att få betala räkningar som förfaller på bankfri dag under nästföljande bankdag, vill utskottet framhålla att detta torde bygga på en missuppfattning om innebörden i den gällande rätten. I de fall skuldbrevet skall betalas en dag när bankerna är stängda gäller enligt 5 § Skuldbrevslagen att betalningstiden förskjuts till påföljande vardag. Bestämmelsen tillämpas analogt också när det gäller andra fordringar. Gällande ordning innebär således att gäldenären utan risk för dröjsmålsränta kan vänta med att fullfölja och fullgöra sin betalning till första vardagen efter den bankfria dagen. Förhållandena blir emellertid annorlunda om borgenären och gäldenären genom avtal har kommit överens om att en fordran, om den förfaller på en bankfri dag, i stället skall betalas en eller flera dagar i förväg. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här framfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan samt avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag vill bara påpeka för Bengt Kronblad att jag både i reservationen och i mitt anförande när det gäller betalning efter bankfri dag talade om möjligheten att avtala bort detta. Vad vi vill är alltså att ta bort denna möjlighet att avtala bort rätten att betala första bankfria dag.

Fru talman! För centerpartiet är det väsentligt att motverka en konkurrensbegränsande ägarkoncentration i näringslivet. Därför väckte vi under årets allmänna motionstid en partimotion, i vilken vi lade fram ett flertal förslag som syftar till att slå vakt om de mindre och medelstora företagen. Ett av dessa yrkanden behandlas i det nu aktuella betänkandet från lagutskottet. Det gäller rätt för företag som hotas av uppköp att under en begränsad tid förvärva egna aktier. Vi nämner att denna rätt särskilt behövs för företag med en begränsad ägarkrets. I motionen begär vi att en utredning tillsätts med uppgift att framlägga förslag. En sådan rätt finns i USA och i flera EG Som framgår av reservation nr 2 som fogats till utskottsbetänkandet har vi båda centerpartister blivit ensamma i lagutskottet om att stödja motionskravet. Men desto större är stödet utanför riksdagen för vårt krav. Lagutskottet har låtit remissbehandla detta motionskrav, och nästan samtliga remissinstanser tillstyrker. Jag vill nämna att bankinspektionen anser att frågan är både intressant och aktuell och tillstyrker förslaget. Stockholms fondbörs anser att förslaget bör prövas förutsättningslöst. Industriförbundet påpekar att man i en framställning till justitiedepartementet har framfört dessa synpunkter. Svenska Bankföreningen framhåller motsvarande, och man har även därifrån skrivit till justitiedepartementet. Småföretagens riksorganisation tillstyrker kravet på en utredning och hänvisar bl.a. till behovet av att förse företagen med riskkapital. Även Aktiefrämjandet stöder motionsförslaget. Sveriges aktiesparares riksförbund stöder också förslaget och framhåller att frågan bör utredas förutsättningslöst. Föreningen auktoriserade revisorer anför att de skäl som tidigare utgjort grund för förbud mot förvärv av egna aktier fortfarande äger giltighet men att kapitalmarknadens internationalisering kan göra det berättigat att utreda problemen och ta till vara de erfarenheter man har i de länder som tillåter sådana köp. Min redovisning av remissinstansernas ställningstaganden visar att det finns ett synnerligen starkt stöd för motionen. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att det endast är vi två centerpartister i utskottet som vill arbeta för reformen. Majoriteten hänvisar dels till ägarutredningen, som inte föreslagit en rätt till förvärv av egna aktier, dels till direktiven för översyn av aktiebolagslagen, vilka inte heller tar upp frågan om förvärv av egna aktier. Det är anmärkningsvärda avslagsmotiveringar om man över huvud taget vill få frågan prövad. Uppenbarligen är centerpartiet ensamt om att vilja arbeta för en reform som i vissa situationer skulle kunna förhindra ökad maktkoncentration inom näringslivet genom aktieuppköp. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 som lämnats av Stina Eliasson och mig.

Fru talman! När vi nu återigen behandlar de aktiebolagsrättsliga frågorna och röstvärdet på aktier vill jag ånyo upprepa folkpartiets krav om förbud mot röstvärdesdifferentiering vid nyemission i börsnoterade företag. En grundsats enligt vårt förmenande är att lika risktagande på aktiemarknaden borde ge lika rätt till inflytande. Vårt motiv är också att ett förbud mot röstdifferentiering skulle minska maktkoncentrationen. Det skulle framför allt förbättra aktiemarknadens totala funktion och inte minst skydda de små aktieägarna. Folkpartiet anser inte heller att det skall gälla några särskilda restriktioner för de utländska företagens rätt att förvärva aktier i svenska företag. Av lagutskottets betänkande 1990/91:4 framgår att utskottet inte ställer sig bakom våra krav. Det finns skäl att mer ingående utveckla vårt ställningstagande, men för tids vinnande hänvisar jag till utredningen om aktiers röstvärde samt till utredningen om ägande och inflytande, där folkpartiets representanter mycket klart motiverat våra ståndpunkter. Lagutskottets majoritet återupprepar samma avslagsyrkande med motiveringen att röstvärdeskommitténs betänkande liksom ägarutredningens betänkande är föremål för överväganden i regeringskansliet. Jag vill fråga majoritetens talesman: När kommer regeringen att ta ställning? Denna motivering har upprepats i samtliga yttranden som lagutskottet har stått bakom under de senaste åren. Enligt vår uppfattning bör det vara möjligt att utan ytterligare utredningsarbete genomföra de lagändringar vi föreslagit. Utredningsarbetet är redan avklarat. Folkpartiet anser att det är stötande att det i ett demokratiskt samhälle förekommer skillnader i röstvärde mellan aktier i samma bolag. En grundläggande princip bör vara att lika kapitalinsats och därmed risktagande på aktiemarknaden skall ge lika rätt till inflytande. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till folkpartiets reservation nr 1 till betänkandet. Folkpartiets inställning är att regeringen utan onödigt dröjsmål skall komma med förslag om förbud mot röstvärdesdifferentiering.

Fru talman! Jag tänker ägna det här anförandet helt åt miljöpartiets reservation och avstår från att kommentera de frågor där vi stöder utskottsmajoriteten. Eftersom den verksamhet som bedrivs i företagen ofta är miljöförstörande och miljöstörande i olika former är det hög tid att börja planera för hur dessa miljöeffekter skall kunna beräknas redan i varornas produktionsskede. Ett stort steg på vägen dit vore att miljöredovisning införs som en obligatorisk del av företagens redovisning likaväl som man har den traditionella ekonomiska redovisningen av kostnader och intäkter. Man kan tänka sig åtminstone två huvudprinciper för hur miljöredovisning kan användas. Den ena är materialbalanser. Den andra handlar om att lägga miljökostnaderna på varans pris. Materialbalanser innebär att företagen noterar alla kemiska komponenter som köps in eller på annat sätt kommer in till företaget. Det kan gälla råvaror, förbrukningsmateriel eller annan utrustning som används. Man bokför sedan noggrant flödet av dessa ämnen och vart de tar vägen när produktionsprocessen är slut. Vilka kemiska substanser följer med som beståndsdel i varan vid leverans och i vilka mängder? Vilka ämnen avgår i tillverkningsprocessen? Vart tar de vägen? Finns de kvar i företaget deponerade som avfall, har de förstörts på betryggande sätt eller har de rent av släppts ut i omgivningarna? Vilka ämnen finns vid en viss tidpunkt kvar i företaget i råvarulager, färdigvarulager och annat material? En av poängerna med en sådan här bokföring är att debet och kredit -- dvs. material in och material ut -- måste gå ihop. Man får på så sätt kontroll på materialflödena och upptäcker om farliga ämnen kommer på drift. Företagen kan ta hjälp av materialbalanser för att begränsa sina utsläpp men också för att hushålla bättre med de materiella resurserna. Samhället kan använda dem för att få en riktig uppfattning om vilka ämnen som är i omlopp och därmed få ett bra underlag för beslut om olika styrmedel för att eliminera spridningen av miljöskadliga ämnen, för att genomföra miljörevisioner och för kontrollen av att olika föreskrifter följs. Att bokföra material och substanser är relativt enkelt. Den andra principen -- den om att baka in miljökostnaderna i varans pris -- är svårare eftersom den innehåller moment av värderingar och skattningar som är svåra att göra på ett rättvisande sätt. Tanken är att man skall sätta ett pris, mätt i kronor och ören, på den belastning på miljön som en vara eller ett produktionssätt innebär och räkna med det i bokföringen som en produktionskostnad. På så sätt skulle den skada som en vara orsakar miljön direkt påverka varans pris. Miljöfarliga varor blir dyrare än de oskadliga. Om ändliga råvaror används i tillverkningen, skulle man kunna hitta ett sätt att prissätta vad det kostar för kommande generationer att denna råvara inte längre finns, och räkna även det som en kostnad för tillverkningen av produkten i dag. På så sätt skulle de traditionella företagsräkenskaperna kompletteras med relevanta kostnader, som gör att varor som produceras får sitt rätta pris. De här förslagen är gamla. Redan i början på 60 talet fördes tankegångarna fram av bl.a. amerikanen Ralph Nader, men ännu har de inte genomförts. Det vore för övrigt dags att de företagsekonomiska institutionerna satsar rejält med forskningsresurser på att utveckla miljöredovisningsprinciperna. Utskottets majoritet ställer sig inte negativ till vårt önskemål om att utreda möjligheterna för miljöredovisning utan säger i betänkandet att det ryms inom ramen för de direktiv som getts till den kommitté som ser över miljöskyddslagstiftningen och att utskottet utgår från att frågan uppmärksammas under utredningsarbetet. Det är riktigt att direktiven inte hindrar kommittén att utreda hur en miljöredovisning skall kunna genomföras i företagen, men faktum är att kommittén inte har några planer på att ta upp den här frågan och att den arbetar under svår tidspress för att hinna med redan planerade ärenden. Det borde utskottsmajoriteten ha besvärat sig med att ta reda på före sitt ställningstagande i utskottet. Om det nu är så att majoriteten inte talar med kluven tunga i den här frågan räknar jag med att utskottskamraterna och deras partikamrater kommer att rösta på miljöpartiets reservation när de nu fått bättre information. I den föreslås en parlamentarisk utredning, t.ex. i form av tilläggsdirektiv till och förlängd tid för den sittande kommittén för miljöskyddslagstiftningen. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation

Fru talman! Motioner om differentierad rösträtt för aktier har behandlats här i kammaren vid flera tillfällen och avslagits -- senast för ett år sedan. Frågan om röstvärdesdifferentiering har utretts både av röstvärdeskommittén i ett betänkande från Röstvärdeskommittén konstaterade i sitt betänkande att det inte fanns tillräckligt underlag för att ta slutlig ställning i frågan om röstvärdesdifferentiering. Ägarutredningen ansåg sig inte vilja förorda en förändring av bestämmelserna om aktiebolags möjligheter att emittera aktier med olika röstvärde. Ägarutredningens och röstvärdeskommitténs betänkanden har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom regeringskansliet. Att det här är en svår och komplicerad fråga framgår inte bara av att de utredningar som jag här har nämnt inte anser sig kunna lägga fram förslag om en lösning; även tunga remissinstanser anser att ett slopande av röstvärdesdifferentieringen innebär större nackdelar än fördelar. Jag kan nämna att den s.k. Fermenta-utredningen kom till samma slutsats. Det betyder att en ändring av röstvärdesreglerna inte är så enkel som en del tydligen föreställer sig. Stora delar av svenskt näringsliv skulle nämligen löpa risken att tämligen snabbt och lätt köpas upp av utländska kapitalstarka intressen om vi utan vidare slopade dessa regler. Ägarutredningens förslag övervägs just nu i regeringskansliet. Låt oss därför avvakta och se om man där kan finna någon lösning på problemet. Jag kan inte inse att det skulle vara något klandervärt att avvakta ett utredningsarbete i departementet, som det är fråga om i det här sammanhanget, innan vi tar ställning. Tvärtom -- det skulle ofta vara mycket äventyrligt att utan en genomlysning av problemen införa lagstiftning, särskilt i frågor av den karaktär som vi här diskuterar. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I en centermotion begärs att en utredning tillsätts i syfte att ge företag under en begränsad tid rätt att förvärva de egna aktierna. Även denna fråga har behandlats av ägarutredningen. Utredningen har också analyserat frågor om ömsesidigt och cirkulärt ägande inom näringslivet och funnit att en möjlighet för svenska företag att köpa egna aktier inte får ges en sådan utformning att ägarnas möjlighet till övervakning av företagens verksamhet försämras. Den här frågan har samband med möjligheten till återköp av andra finansiella instrument än aktier, och utredningen har därför förordat att reglerna om detta utformas så, att återköpsförbudet beträffande aktier inte kan kringgås. När det gäller frågan om ömsesidigt och cirkulärt ägande, som delvis sammanhänger med återköpsförbudet, framhöll utredningen att statsmakterna noga bör följa den fortsatta utvecklingen av dessa ägarförhållanden och överväga en begränsad lagstiftning på området efter förebild från andra länder. Även ägarutredningens betänkanden övervägs för närvarande inom regeringskansliet. Frågan har också så sent som i år tagits upp i regeringens direktiv för en översyn av aktiebolagslagen. Enligt de direktiven kan det arbete som pågår inom EG med syfte att undanröja hinder mot företagsförvärv senare komma att resultera i tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om ömsesidigt och cirkulärt ägande i företagen. Mot denna bakgrund anser lagutskottets majoritet att något initiativ från riksdagens sida i frågan om möjlighet till återköp av egna aktier för närvarande inte är påkallat. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I en motion från miljöpartiet yrkas att ändringar görs i aktiebolagslagen och andra lagar för att komplettera årsredovisningarna med viss miljöredovisning. Riksdagen har redan tidigare behandlat en fråga som nära anknyter till detta motionsyrkande. Hösten 1989 behandlades flera motionskrav beträffande lagstiftning om särskilda miljörevisorer i företagen. Riksdagen konstaterade då att motionsyrkandena berör frågor som övervägs inom 1989 års kommitté för översyn av miljöskyddslagstiftningen. Även de motionsönskemål som finns i den nu aktuella motionen från miljöpartiet ryms väl inom ramen för de direktiv som kommittén har. Därför kan man utgå från att frågan om miljöredovisning kommer att uppmärksammas under utredningsarbetet. Jag yrkar av den anledningen avslag på reservation 3. Låt mig också säga att jag inte är lika pessimistisk som Elisabet Franzén om utredningens möjligheter att ta itu med de här frågorna. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på samtliga tre reservarioner och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Stig Gustafsson upprepade i stort sett vad som sägs i utskottets betänkande. Han upprepade också att frågan för närvarande övervägs i regeringskansliet. Den frasen har funnits med i utskottets betänkande under de senare åren, och något resultat av övervägandena bör ju komma ut i klartext. Användningen av röstvärdesdifferentiering på aktier har ökat kraftigt under de senare åren. Ungefär 95 % av OTC-bolagen har rösträttsskillnader. Vi från folkpartiet hävdar att lika risk på aktiemarknaden skall ge lika rätt till inflytande. Det betyder att rätten för börsföretag att vid nyemission utge aktier med lägre röstvärde måste avskaffas. Då det gäller utländska företag som vill köpa in sig på den svenska aktiemarknaden ser vi gärna att utländska placerare satsar sina pengar i svenska aktier men däremot hindrar vi dem att få ett inflytande i de svenska företagen genom att tillämpa principen om röstdifferentiering. Jag undrar om Stig Gustafsson tycker att det är ett rättvist system. Principen en aktie -- en röst borde gälla.
Fru talman! Jag vill erinra om att syftet med centerns motion och reservation om förvärv av egna aktier under speciella förhållanden är att motverka maktkoncentrationen. Maktkoncentrationen är i tilltagande i vårt samhälle -- det är därför inget tvivel om att åtgärder behöver sättas in och att reformer behövs. Vi måste från tid till annan se i vad mån vi behöver ändra lagstiftningen. Från centerns sida har vi kommit fram till att man i det här fallet bör utreda frågan om möjligheterna att, som vi säger, under vissa förutsättningar ge rätt för företag att förvärva egna aktier. Vi tycker att riksdagen skall ha en viljeinriktning i en sådan här fråga. Det saknas hos majoriteten. Som jag sade i mitt anförande och som Stig Gustafsson också sade i sitt anförande hänvisar man i betänkandet till ägarutredningen. Den föreslog inte att en sådan här rätt skulle införas, utan den hänvisade bl.a. till att det kanske skulle prövas i annat sammanhang. I direktiven som gäller översynen av aktiebolagslagen ingår inte att man skall utreda den fråga som vi här har aktualiserat. Mot bakgrund av att den samlade opinionen från remissinstanserna, i viss mån med olika utgångspunkter, har tillstyrkt att frågan skall genomlysas ordentligt och utredas förutsättningslöst är det förvånande att majoriteten inte har velat tillstyrka ett bifall till motionen. Inte kan det vara så att dessa tunga remissinstanser felbedömt frågan? Eller är det så majoriteten resonerar? Skall man i majoritetsskrivningen utläsa att majoriteten vill att frågan inte skall prövas eller att man inte vill ha någon uppfattning alls? En viljeinriktning saknas tyvärr

Fru talman! Stig Gustafsson upprepade betänkandets ord om att kommittén för miljöskyddslagstiftningen har möjlighet att inom ramen för direktiven att utreda miljöredovisning i företag och att det är något som lämpligen bör göras. Stig Gustafsson säger också att han är mer optimistisk än jag över kommitténs möjligheter att klara denna uppgift. Det är bra att vara optimistisk, men det bör finnas en verklig grund för optimismen. Känner Stig Gustafsson till några första omprioriteringar i kommitténs arbetsplan som gör detta möjligt? När jag har förhört mig om saken har det inte funnits någon som helst möjlighet att hinna med. Det är bara några dagar sedan jag fick höra det.
Fru talman! Folkpartiet har, Ulla Orring, varit representerat i de olika utredningar som har ägnat sig åt frågan om differentierad rösträtt. Man har från det partiets sida haft flera tillfällen att lägga fram konkreta förslag till lösningar, men man har inte gjort det. Folkpartiet bör presentera ett eget alternativ. Det är litet för enkelt att bara begära en ändring. Har man från folkpartiets sida verkligen tänkt igenom alla konsekvenser av en sådan ändring som man nu föreslår? Jag vill inte förneka att vi har litet olika uppfattning i själva sakfrågan. Jag är inte lika övertygad som Ulla Orring om att det bara finns fördelar med det system som Ulla Orring vill ha. Låt oss avvakta den genomlysning av problemen som för närvarande sker i justitiedepartementet och återkomma när vi vet resultatet. Jag vill återigen påpeka för Martin Olsson att frågan är under övervägande, och även här gäller det att avvakta resultatet. Remissinstanserna är som vanligt splittrade. Det går att anföra skäl både för och emot när man ser över vad remissinstanserna har yttrat. När det gäller miljöpartiets motion vill jag upprepa att jag är inte lika pessimistisk som Elisabet Franzén. Det finns möjligheter för utredningen att ta upp denna fråga i enlighet med direktiven. Jag tror också att utredningen kommer att göra det. Hur frågorna sedan prioriteras inom utredningen är en annan sak.

Fru talman! Det är rätt som Stig Gustafsson säger att folkpartiet har varit representerat i utredningarna. I utredningen om aktierösters värde var Owe Wester folkpartiets representant. Han har noga utvecklat folkpartiets inställning i den reservation som han har bifogat utredningen. Jag tycker inte att det ankommer på folkpartiet att lägga fram ett klart förslag. Det ankommer på regeringspartiet att lägga fram förslag om lösningar med hjälp av det resultat som utredningen har kommit fram till. Jag är också medveten om att det inte bara är fördelar, men framför allt tror jag att det skulle bli stora fördelar för småspararna som vill placera sina pengar på börsen och känna att deras pengar har lika värde som andra placerare och att deras röst är lika stor för deras insats i köpet av aktier. Som jag sade är detta en företeelse som har ökat. 61 %, och 1985 var det 72 %. Det här är ett orättvist system, Stig Gustafsson. Om regeringen har tagit så god tid på sig att bereda dessa utredningar, ser jag fram emot att regeringen kommer med ett förslag där småspararna och de små aktieägarnas intressen stärks. En röst -- en aktie.

Fru talman! Stig Gustafsson nämnde något om remissinstanserna och hur han tolkar dem. Jag har sagt att det var ett överväldigande stöd för vårt motionsförslag, och jag har även angivit vilka som stött förslaget. Den enda av nio remissinstanser som avstyrkte förslaget var Svenska Revisorer däremot, vilket jag nämnde i mitt första inlägg, hänvisade visserligen till de skäl som har funnits för det nuvarande förbudet mot förvärv av egna aktier. Men man säger att kapitalmarknadens internationalisering kan göra det berättigat att utreda problemet och ta till vara erfarenheter i de länder som tillåter återköp. Det är ju inte en avstyrkan. Övriga sju remissinstanser som har yttrat sig har samtliga tillstyrkt med litet varierande ordval. Men det råder inget tvivel om att det finns ett brett stöd. Vi kommer inte längre med frågan nu. Som utskottsmajoriteten påpekar prövas nu ägarutredningen i regeringskansliet. Jag hoppas att Stig Gustafsson, med det inflytande som han förhoppningsvis har, medverkar till att frågan om förvärv av egna aktier blir ordentligt prövad trots att det inte ser ut att gå att få någon majoritet för vår reservation i dag.
Fru talman! Med risk för att låta som en papegoja vill jag upprepa att det finns ingen grund för Stig Gustafssons optimism. Det finns inget utrymme för kommittéerna att utreda möjligheterna att införa miljöredovisning i företag. Därför behövs det tilläggsdirektiv till sittande kommitté och mer tid eller en ny parlamentarisk utredning. Det vore hederligt att medge det i politiken och rösta på miljöpartiets reservation där vi begär detta.
Fru talman! Ulla Orring säger att det ankommer på regeringen att komma med förslag i frågan. Det är just den process som är på gång för tillfället i departementet. Vi avvaktar naturligtvis med stort intresse från socialdemokraternas sida vilket resultat man kommer fram till. Sista tåget har inte gått, Martin Olsson. Frågan övervägs faktiskt i departementet, och därmed har vi möjligheter att även här se vad resultatet kommer att blir. Jag kan bara upprepa till Elisabet Franzén att jag är inte lika pessimistisk som hon. Faktum är att motionsönskemålen ryms inom ramen för de direktiv som kommittén har. Mot den bakgrunden kan man ha anledning att förvänta sig att frågan om miljöredovisning kommer att uppmärksammas under utredningsarbetet.
Fru talman! Jag måste ställa min fråga på ett annat sätt. Varför upprepar Stig Gustafsson samma sak? Om Stig Gustafsson har denna optimism, varför inte visa belägg för att den är berättigad och befogad i stället för att säga samma sak omigen?

Fru talman! Kommunikationerna är samhällets blodomlopp. Detta är visserligen ett nött, men ändå alltid aktuellt påstående. För ett så extremt exportberoende land som Sverige med ett läge på så långt avstånd från sin stora marknad är goda transportmöjligheter för industrin ett livsvillkor för landets näringsliv, givetvis också för svensk samhällsekonomi och därmed också för befolkningen. Det värsta är dock att vi under många år i landet försummat att bygga upp och underhålla vår infrastruktur. Flera år å rad har vägverket slagit larm om behovet av ytterligare medel till satsning på ett nedslitet vägnät och brobestånd. På järnvägsnätet satsades knappt en enda krona under en lång följd av år på 60-talet och därefter, något som vi fortfarande får bära följderna av och som lett till allt sämre förutsättningar för en någorlunda snabb godsbefordran och allt sämre konkurrensmöjligheter för SJ. Det är bättre på flygsidan, men även där finns numera problem med stagnation och trängselproblem, som, om vi inte möter dessa problem t.ex. genom utbyggnad av Arlandas bansystem, återverkar på kommunernas livsbetingelser, inte minst i de nordliga delarna av landet. Trafikutskottet -- som jag betraktar som ett viktigt näringsutskott mer än enbart ett trafikfrågeutskott -- får fortlöpande föredragningar och information om problem och önskemål från trafiksektorn. I går informerade SJ om både sina framgångar i fråga om utveckling av snabbtåg och sina problem med fram för allt ojämnheten i systemen. För att riktigt god effekt skall kunna uppnås borde hela det användbara bansystemet förbättras på en gång, vilket givetvis är omöjligt såväl av praktiska som av ekonomiska skäl. Uppfinningsförmågan i vad gäller att finansiera denna för oss så nödvändiga förbättring av infrastrukturen måste bli större. Men det gäller inte enbart finansiering, utan det gäller också att befria sektorns olika delar från onödiga regleringar, att lägga ett ökat kostnadsansvar på varje trafikgren, att avskaffa monopol och privilegier samt att ge de offentliga trafikutövarna möjlighet att verka i med privata utövare jämförbara former för verksamheten, t.ex. i aktiebolagsform. Från riksdag och regering behöver man inte -- och bör inte -- lägga sig i verksamheten och ge så många pekpinnar som man fortfarande gör. Trafiken har tyvärr också en negativ sida: miljöpåverkan och olyckor. Järnvägstrafiken smutsar ned i olika grad beroende på varifrån elen distribueras och framställs och beroende på om det är fråga om dieseldrivna motorvagnståg, som förorenar många gånger värre än en landsvägsbuss, eller om man besprutar banvallar och i så fall med vad. Den tunga vägtrafiken svarar för en betydande miljöpåverkan i dagsläget, med tanke på framför allt de äldre dieselfordonens stora utsläpp. I förra veckan fick trafikutskottet en information från buss och lastbilssidan som gav en ljus bild beträffande möjligheterna att förändra den tunga trafiken i Sverige så att den blir mer miljövänlig, dvs. ersätta motorerna med mer miljövänlig sådana. Det är då viktigt att påverka denna övergång. De mest effektiva styrmedlen är otvivelaktigt ekonomiska styrmedel. Men dessa måste vara så utformade att det belönas att byta mot nya och miljövänliga fordon och motorer. Miljöavgifterna får inte, som så ofta nu är fallet, vara så utformade att de blir en skatt, en extrainkomst för statskassan, utan att de bidrar till miljöarbetet. Miljöavgifterna skall vara så konstruerade att det lönar sig att förbättra motorer. På flygsidan sker nu en successiv och relativt snabb förbättring av flygmotorerna tack vare att avgifterna i det fallet utformats avtrappande vid förbättringar. Men inte enbart därför, utan det finns också ett miljömedvetande hos trafikaktörer och tillverkare, samtidigt som det finns en vilja att hjälpa till att förbättra miljön. Det finns också en vakenhet hos kommuner och myndigheter som inte fanns för 15--20 år sedan, då kunskaperna om miljöförstöringen inte var särskilt stora. Fru talman! En förutsättning för de kostsamma, men nödvändiga investeringarna och de satsningar som måste göras på miljösidan är en god samhällsekonomi. Tyvärr har vi i Sverige hamnat i en till största delen hemmagjord ekonomisk kris, som försätter oss i en svår konkurrenssituation gentemot omvärlden. Kostnadsläget i Sverige är avsevärt högre än i samtliga konkurrentländer. De större högteknologiska företagen flyr landet, helt eller delvis. Vi riskerar att få en stor arbetslöshet, och därmed en alltmer fördjupad kris. Vi hamnar på efterkälken. EG är vår viktigaste exportmarknad. Därför är först och främst en anpassning till EGs reglering för transportmarknaden nödvändig, men inte heller detta är tillräckligt. För att påverka våra tillväxtmöjligheter och våra möjligheter att samtidigt förbättra miljön borde vi vara medlemmar i gemenskapen. Vi behöver vara en del av Europa fullt ut. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 9

Fru talman! Att människor och gods kan färdas effektivt och snabbt mellan olika landsdelar är för oss i folkpartiet en självklarhet. Det är en självklarhet i en välfärdsstat, och det är en självklar förutsättning för fortsatt utveckling. Det är också en av några viktiga och självklara förutsättningar för att Sverige skall kunna komma till rätta med den ekonomiska krisen och åter få en accelerad ekonomisk tillväxt. Mot dessa för medborgarna och en liberal politik så självklara utgångspunkter står dock ett annat synsätt, ett synsätt präglat av ett envist fasthållande vid den havererade öststatsmodellen med regleringar och central planering. Detta synsätt är också präglat av de falska miljöprofeter som ger sken av att samhället måste planeras så att transport av människor och gods i stället skall undvikas, och att ett tillstånd då vi närmar oss nolltillväxt inte kan undvikas, eventuellt betraktas det rent av som en fördel. Den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknologin, som är en omöjlighet utan visioner och en stark tro på teknikens möjligheter parad med en kraftfull ekonomisk tillväxt, är en hjälp att ständigt flytta sig bortom de gränser som lika ständigt anses vara omöjliga att överträda. Samtidigt som tekniken medger ökade möjligheter till överföring av budskap, ökar faktiskt också behovet av personkontakter. I ett högteknologiskt tillväxtsamhälle med socialt inriktad marknadsekonomi växer självfallet också nya synsätt på materialhantering och lagerhållning fram. Nya rön inom logistiken effektiviserar ekonomin, samtidigt som det ställer stora krav på snabba och säkra transporter med hög kvalitet. Trafik och transporter utgör med dagens teknik en stor källa till miljöförstöring i form av utsläpp av föroreningar från bilar, fartyg och flygplan. Inte minst det av folkpartiet i flera sammanhang länge uppmärksammade bullerproblemet är påtagligt för människorna. Allt detta har ett pris. Om priset skall betalas, kommer också med en fungerande marknadsekonomi alltmer lönsamma alternativ att växa fram. Det är ett aktivt och ansvarsfullt sätt att angripa miljöproblem, och det står i samklang med arbete för ökad välfärd. Motsatsen har allför länge varit rådande -- ett centralplaneringens synsätt där staten gratis, ibland med inslag av koncessioner, tillhandahåller naturen. Den fulla effekten av ett sådant ekonomiskt system kan studeras söder om Trafikinvesteringarna måste ske utifrån ett samhällsekonomiskt beslutsunderlag, där alla kostnader och intäkter över tiden vägs samman. Det gäller också svårmätbara kostnader som miljöpåverkan, trafiksäkerhet och regionala effekter. Varje trafikslag skall bära sina samhällsekonomiska kostnader. De ekonomiska styrmedel vi förordar genom att sätta ett pris på miljön kan innebära effektiva insatser för att komma till rätta med miljöproblem. Men styrmedel skall utformas generellt. Styrmedel skall inte heller vara konstruerade som rena inkomstkällor för statskassan. Då kommer de i och för sig att ge stora intäkter, men inte annat än små positiva miljöeffekter. Fru talman! För att få ett ekonomiskt sunt, marknadsekonomiskt fungerande trafiksystem som stadigt minskar sin miljöpåverkan, måste olika trafikgrenar ges ett ökat kostnadsansvar och stå på egna ekonomiska ben. Offentliga aktörer skall i större utsträckning jämställas med privata så att monopol och privilegier avskaffas. Trafiknäringen kännetecknas fortfarande enligt folkpartiets uppfattning av allför många regleringar, koncessioner m.m. Steg för steg har vi drivit socialdemokraterna framför oss. Exemplena är lätta att hitta. Det kan gälla telepolitiken, som vi skall komma till senare i dag. Det kan gälla avregleringen av taxi, som vi också kommer att beröra senare, och avreglering av än den ena, än den andra delbranschen och delsektorn. Det kan även gälla stora strukturellt riktiga förändringar, t.ex. att skilja banverk från trafikutövare inom järnvägsbranschen. Steg för steg har socialdemokraterna motvilligt och långsamt tvingats inse det ofrånkomliga i en ny färdriktning. Ännu står de segt fast vid förlegade teorier och motsätter sig många förslag. Därför, fru talman, måste marken ånyo brytas många gånger. Jag yrkar bifall till reservation 1 och 9. Fru talman! Det finns även de som inte inser fakta. Jag tror inte att allmänheten har fått klart för sig att vi står här i Sveriges riksdag i dag och på fullt allvar behandlar förslag om att förbjuda fordon som drivs med fossila bränslen. Nya sådana bilar skall vara förbjudna om litet mer än nio år. På fullt allvar kommer det om några minuter att yrkas bifall till kanske genomdiskuterade och övervägda förslag om att vägtrafiken -- utan hänsyn till vilken framdrivningskälla som skall användas -- måste minskas med minst 25 %, redan om litet mer än fyra år. Sådana är alternativen i dag i riksdagen till en liberal trafikpolitik. Jag måste därför ställa följande frågor till trafikutskottets ordförande. Hur kan det komma sig att socialdemokraterna inte kraftfullt tar avstånd från sådan rent samhällsomstörtande politik? Vaför vill inte socialdemokraterna slå hål på mytbildningen om att vi obevekligt måste underordna oss centralistisk nolltillväxtpolitik eller avveckla vägtrafiken med sådan fart? Varför fastnar socialdemokraterna i utredningskvarnen i stället för att ge klara besked om sin inriktning och försöka att någon gång gå framför ledet, inte alltid hänga som sista vagnen efter?

Fru talman! I talarlistan står jag antecknad för 15 minuter. Jag tänker inte utnyttja den tiden, eftersom denna fråga tidigare har diskuterats mycket. Jag tänker återupprepa en del saker när det gäller vad vi står för. Föreliggande betänkande behandlar motioner som väckts under allmänna motionstiden i år med krav på förändringar av trafikpolitikens mål och inriktning. Från centerns sida har vi inget att erinra mot de övergripande mål för trafikpolitiken som riksdagen lade fast, nämligen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Det tycker vi är bra. Problemet är att regeringens politik emellertid inte leder till att dessa mål kan uppnås. Vi vet t.ex. att trafiken i våra storstäder förorsakar stora miljöstörningar. Regeringen har haft två utredningar som har gällt dessa frågor -- Miljöprojekt Göteborg. Båda dessa utredningar -- en av dem satt jag själv med i -- kom fram till att man måste vidta rejäla satsningar på kollektivtrafiken och en del andra saker om hur man kan tänkas finansiera en utbyggnad av storstadstrafiken. Det viktigaste var således rejäla satsningar på kollektivtrafik. I denna kammare har vi ännu inte sett något resultat av dessa utredningar. Vi är väl ändå rätt överens om att det är nödvändigt att den spårburna trafiken får spela en större roll än vad den gör nu. Det gäller såväl godstranporter som persontransporter. Men för att detta skall kunna ske måste järnvägsnätet rustas upp och byggas ut. Det är självklart inte möjligt att en järnväg som byggdes för hundra år sedan i dag skall kunna konkurrera med moderna motorvägar. SJ har för sin del krävt att staten via banverket skall satsa minst 40 miljarder på en järnvägsutbyggnad fram till sekelskiftet. Det är ett krav som allt fler i denna kammare börjar ställa sig bakom. Det är bara regeringen -- det är tyvärr naturligtvis inte ''bara'' -- och moderaterna som ännu inte velat kännas vid att vi behöver bygga ut järnvägen på detta sätt. Märk väl att jag säger ''behöver'' bygga ut. Jag tycker att vi skulle kunna komma en bra bit på väg om vi åtminstone var överens om själva investeringsbehovet, sedan kan vi diskutera hur finansieringen skall gå till. Det skulle vara mycket bra om vi kom överens om att denna investering är riktig och att den behövs, på samma sätt som SJ har sagt. Den moms som kollektivtrafiken kommer att drabbas av utgör väl inte heller bästa sättet att leva upp till målsättningen om en bra kollektivtrafik. Såväl SJ som länsbolagen har reagerat starkt mot denna pålaga. Risk föreligger för neddragningar av trafik och därmed en övergång till ökad biltrafik -- tvärtemot den målsättning vi har varit överens om i denna kammare. Regeringen har tillsatt tre förhandlare i storstadsregionerna för att söka komma fram till en lösning av trafikproblemen och finansieringen. Vi får se vad som kommer fram vid de tre förhandlarnas arbete. Jag skall därför inte orda särskilt mycket om detta nu. Ett annat område som har stor betydelse där regeringen i stort sett har varit handlingsförlamad gäller satsningen på alternativa bränslen. Det skulle framför allt förbättra luften i våra storstadsområden om vi i dag skulle ha en storskalig framställning av etanol. Det hade varit en stor tillgång för vårt land. Tyvärr kan man bara konstatera att aktiviteten även på detta område är alltför liten från regeringens sida. Socialdemokraternas ovilja att satsa ordentligt på infrastrukturen är att beklaga. Från centerns sida vill vi ha rejäla investeringar, men vi anser också att det i dag saknas relevanta beräkningsmodeller för att man skall kunna göra en fullständig samhällsekonomisk analys av olika investeringar. Detta tar vi upp i reservation nr 5 tillsammans med vänstern och miljöpartiet. Vi tycker också att det är viktigt att kommunernas kompetens utvidgas i syfte att förstärka kommunernas möjligheter att minimera trafikens miljöpåverkan och trängseleffekt. Detta handlar reservation nr 6 om. Vi i centern anser att det är viktigt med en parlamentariskt förankrad översyn av myndighetsorganisationerna på transportområdet. Det finns i dag en del bekymmer som via oss här i riksdagen så att säga går vidare. Jag tänker på de medel som i dag avsätts till vägverket, och av vilka en del är avsedda för kollektivtrafik. Ett annat bekymmer är det som vi har upplevt under det gångna riksdagsåret, nämligen transportrådets beställning till SJ för statens räkning av trafik. Av den anledningen tycker jag att det är mycket viktigt att det sker en samlad översyn av dessa centrala organisationer för att vi skall se på vilket sätt de målsättningar som vi står för bäst gagnas. Därför är en översyn befogad, vilket vi uttrycker i reservation Sammanfattningsvis vill jag säga att det bästa vore att man ställer sig bakom de 40 miljarder för investeringar som banverket vill ha fram till sekelskiftet, att man tar bort momsen på kollektivtrafik och att man satsar på alternativa bränslen. Det är en resultatpolitik som gör det möjligt att leva upp till riksdagens målsättning om en bra trafik. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att vi från centern naturligtvis står fast vid de reservationer som våra företrädare avgett i utskotten. Men med den nya ordning vi har här i kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag måste säga att jag blir ganska förvånad när jag hör Rune Thorén beskylla oss moderater för att inte vilja göra några som helst investeringar i järnvägstrafiken. Jag vill påminna om den uppgörelse som gjordes i trafikutskottet vid budgetbehandlingen. Då var utskottet enigt om att det skulle ske extra satsningar på järnvägen. Det innebär att de prioriteringar som statens järnvägar har föreslagit sker, i första hand gäller det Vi moderater tycker alltså att man skall lägga pengar på lönsamma projekt. Men vi tycker inte att man skall lägga alla pengar som finns på järnvägen, utan vi tycker att man skall satsa pengar så att säga på bredden i infrastrukturen. Det innebär att man även skall satsa på ett vägnät som är differentierat och så konstruerat att trafiken löper jämnt och smidigt och att man skall satsa på en flygtrafik som når landets alla delar. Då får man inte satsa ensidigt på ett trafikslag.

Fru talman! Rätt skall vara rätt, och jag erkänner att moderaterna gick med på satsningar vid den sista behandlingen i utskottet. Vad jag sade var att det här i kammaren fortfarande inte finns en uppställning bakom SJs fyrtiomiljardersprojekt. Visst vore det bra om vi kunde få en mer säker framförhållning, dvs. att vi ser om de investeringar som skall göras för dessa 40 miljarder är bra. Då blir det en bättre planering för banverket och för SJ. Det är därför jag hoppas att det så småningom kommer att finnas en majoritet som säger att den står bakom investeringsplaneringen på 40 miljarder fram till sekelskiftet. Sedan kan vi på olika sätt försöka finansiera detta. Men jag tror att även Görel Bohlin håller med om att det blir en bättre stadga i det hela om man inte bara kör år från år. Jag vill även säga att vi från centern vill satsa på annat än järnvägar. Vi vill satsa även på t.ex. vägar.

Herr talman! På inget annat område i samhället går det att vidta så bra, så snabba och så effektiva åtgärder för att förbättra miljön som just på trafikområdet. Jag tror att de flesta kan instämma i det. Men trots att de flesta är överens om den här uppfattningen så märktes det ganska tydligt i slutet av förra året att regeringen har börjat lägga om uppfattning och stil när det gäller dessa frågor. Och Georg Andersson gick ut i januari förra året på VTIs forskardagar och sade att transportpolitiken i fortsättningen kommer att betraktas som en del av näringspolitiken. Han sade även att pengar i fortsättningen i större utsträckning skulle tas från trafikanterna och att marknadsanpassningen skulle bli ännu värre än tidigare. Detta var ett slags signal som jag tycker har fått genomslag på många sätt i det som har hänt sedan dess. När trafikutskottet den 25 augusti i år justerade betänkande 3 som vi nu diskuterar visste vi inte riktigt vad som skulle komma. Visserligen hade socialdemokraterna och folkpartiet drivit igenom en ny skattepolitik, som bl.a. innebär att kollektivtrafiken skall momsbeläggas. Vad vi har fått veta sedan den 25 augusti är hur den nya momsen kommer att slå på de olika trafikslagen. På finansdepartementet har man nu sagt att höjningar för SJ av biljettpriserna på 16--17 % är befogade för att det skall gå ihop med tanke på den nya momsen. Det är alltså ett steg i helt omvänd riktning mot vad regeringen och socialdemokraterna har sagt sig vilja göra. De har sedan länge utlovat en miljöanpassad trafik. Birgitta Dahl är den som varje gång som vi har debatterat detta har hållit med om att det behövs en helt ny struktur på trafikområdet. Herr talman! Det är ganska stora ord. Sedan må sådana som Anders Castberger kalla det för samhällsomstörtande. Men i så fall behövs det en sådan samhällsomstörtande verksamhet, dvs. att man förändrar trafikpolitiken mycket radikalt. Men det är inte bara momsen på kollektivtrafiken som kommer att slå igenom och drabba miljön, utan det är också det som står i betänkandet om att regeringen har tillsatt en utredning som förutsättningslöst skall se över möjligheterna till ökad näringslivsmedverkan och avgiftsfinansiering inom väg och järnvägssektorerna. Såvitt jag förstår, och Birger Rosqvist kan svara på det sedan, avses den snabbutredning som Tony Hagström fick äran att ta hand om och vara ensamutredare i. Nu vet vi också vad den går för. Det visste vi inte den Vad vill herr Hagström göra med trafiken? Hans brutala utspel i dessa frågor, för att använda en facklig representants uttryck, presenterat i en SOU med namnet Finansiering av vägar och järnvägar, och som nu finns tillgänglig, är katastrofalt. Hans arrogans i synen på kollektivtrafiken och järnvägstransporterna får bara inte leda till att regeringen säger ja till de förslag som han har väckt. Det skulle betyda, herr talman, att järnvägstrafiken får stryka på foten ytterligare därför att trenden, som man säger, är att vägtrafiken kommer att öka mycket kraftigt fram till år 2000. När det gäller järnvägstrafiken skulle det vara intressant att satsa på bara det som Görel Bohlin kallar lönsamma delar, t.ex. Arlandabanan, sträckan Göteborg--Stockholm och möjligen också sträckan Malmö--Stockholm. Jag menar att detta är en syn på trafiken och miljön som ingen har rätt att acceptera. Det betyder att man hädanefter skall räkna i rent företagsekonomiska termer när man bedömer vilka trafikpolitiska insatser som måste göras. Vi kommer senare att debattera betänkandet som handlar om telepolitiken. Det är på samma sätt i fråga om det, dvs. att sedan vi justerade det betänkandet har samme herr Hagström gjort ett utspel som rubbar alla tidigare beslut som riksdagen och andra instanser har fattat. Tony Hagström vill att televerkets miljarder skall bli asfalt, för att uttrycka det enkelt. Det kan vi alltså inte gå med på. Om man nu radikalt vill förändra trafikstrukturen för miljöns skull och också av rättviseskäl, regionalt, socialt och ekonomiskt, bör man ställa upp på de förslag som vänsterpartiet har framfört i riksdagen under flera år. Det behövs naturligtvis kraftfulla satsningar på järnvägen. Det räcker tyvärr inte ens med de 40 miljarder som SJ talar om, utan det behövs de 60 miljarder för nyinvesteringar som banverket har redovisat i sin behovsinventering men som banverket tyvärr inte vill driva som en aktiv fråga. Det finns alltså i banverkets behovsinventering krav motsvarande 60 miljarder fram till år 2000 för nyinvesteringar på järnvägen. Det är viktigt att komma ihåg detta. Sådana förslag har också vänsterpartiet ställt i olika motioner. Därtill kommer ett stort antal miljarder för reinvesteringar för att banorna inte skall förfalla -- de som vi hoppas skall användas i fortsättningen. Vi säger nej till moms på kollektivtrafiken, eftersom vi inser, precis som SJ-chefen Stig Larsson, att det kommer att bli alldeles för dyrt för Därför har SJ beslutat att fr.o.m. den 7 januari nästa år dra ner på trafiken med 10 % inom järnvägsområdet. Det är helt oacceptabelt. Men det behövs, även om man nu gör en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken, såsom vänsterpartiet har föreslagit, också satsningar på sjöfarten, för sjöfarten skulle kunna ta över mycket mer av landsvägstrafiken. Tydligen finns det också en utredning på gång, men där har man väntat tills näringslivet började bli intresserat av att frakta mer gods genom sjöfarten med att studera vilka möjligheter som skulle kunna finnas. Vi menar inte att man skall föra över gods från järnvägen utan framför allt från landsvägen. Då det gäller sjöfarten går det att göra mycket mer med dagens teknik för att minska utsläppen och därmed göra en bra miljösatsning. Men även om alla dessa satsningar gjordes på spårbunden trafik och sjöfart kommer det att finnas bilar och vägtrafik även i fortsättningen -- det är fullständigt självklart. Nyttotrafiken behövs, och den biltrafik som kommer att finnas kvar, tunga fordon och personbilar, måste göras så ren och tekniskt fulländad när det gäller miljöinsatser som det någonsin går. Vänsterpartiet har krävt att vi skall ta fasta på de förslag som man i varje fall i delar av USA försöker genomföra. Därför har vi sagt att fossila bränslen i nya bilar fr.o.m. år 2000 bör förbjudas i Sverige. Då räknar vi med att med en sådan plan bör alla sådana bilar vara utanför trafiken redan år 2010. Detta är den del av konkreta miljöinsatser på trafikområdet som måste till om inte det som påpekas i många larmrapporter som kommer från länen i landet och i utredningar som har suttit skall få fullt genomslag, för då är vi framme vid en ekologisk katastrof. Betänkandet kallas TU3 Vissa trafikpolitiska frågor. Trots att vi diskuterat frågorna flera gånger under våren rymmer betänkandet rubriken ''Trafikpolitikens mål och inriktning''. Där talar man om de stora trafikpolitiska frågorna. I reservation 3 tas dessa frågor upp samt de krav som vänsterpartiet har ställt på en miljöanpassad trafikpolitik. Jag ställer mig bakom alla de reservationer som vänsterpartiet har signerat, men jag ber att särskilt få yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Det behövs en samhällsomstörtande politik, säger Viola Claesson, en vänsterpartist som inte huttlar med sin kommunistiska samhällssyn. Det kan låta käckt, men i själva verket är det betydligt allvarligare än så. I nästa andetag säger Viola Claesson: Ingen här har rätt att acceptera att vi skall ha en ekonomisk och marknadsekonomisk syn på vägtrafik och järnvägspolitik. Jo visst, icke i ett kommunistiskt samhälle men här, Viola Claesson, har vi inte bara rätt att acceptera det utan t.o.m. får förespråka en sådan syn på trafikpolitiken. Det innebär också den enda äkta järnvägsvänliga politiken att man ser till att järnvägsverksamhet såväl som alla andra trafikslag skall stå på egna ben, med en sund marknadsekonomisk syn i botten. Vidare säger Viola Claesson: Det går att genomföra snabba åtgärder inom trafikområdet som är bra för miljön. Det är där det går som bäst. Visst, men vi måste hålla oss till verkligheten, Viola Claesson. Verkligheten är den att en socialdemokratisk regering med stödpartiet vänsterpartiet i många år har motsatt sig miljömässiga effektiva insatser i trafikpolitiken. Vem är det då som förlorar på vänsterpartiets förslag om att vi inte skall få ha nya bilar med fossila bränslen om bara snart nio år? Jo, de vanliga människorna i det svenska samhället.
Herr talman! Viola Claesson uttryckte sig litet föraktfullt över att jag hade talat om satsningar på lönsamma projekt inom järnvägen. Precis som Anders Castberger tror jag att det är alldeles nödvändigt att man satsar på just lönsamma projekt, helst företagsekonomiskt lönsamma projekt. Det är till nytta för hela samhället. Om vi inte gör det utan satsar på sådant som är olönsamt, skulle det till slut sluka alla våra resurser, det som vi faktiskt har byggt upp vår välfärd med. Viola Claesson vurmar, förstår jag, för ett socialistiskt system, ett system som förkväver människors initiativ och skapande. Ett sådant system innebär en uppslukande, icke-fungerande offentlig verksamhet och en ofantlig byråkrati. Det slukar alla resurser som eventuellt produceras i ett socialistiskt system. Det är viktigt att vi här motverkar den offentliga sektorns ansvällning och de tendenser till byråkratisk ansvällning och tendenser till att politiker skall lägga sig i allting som ju faktiskt finns även här i Sverige. Så litet som möjligt skall vi läggas oss i, så effektivt och så lönsamt som möjligt skall det vara, Viola Claesson!

Herr talman! Anders Castberger och Görel Bohlin kan ta det alldeles lugnt. Hur i all sin dar skulle det gå att genomföra en revolution i Sverige med ett helt nytt samhällssystem via trafikpolitiken, Anders Castberger? Det börjar bli litet löjligt med den typ av inlägg som vi nyss hörde. Jag refererade till Anders Castbergers vokabulär tidigare när han talade om att de som vill ha en miljöanpassad trafikpolitik står för en samhällsomstörtande verksamhet. Då säger jag att jag naturligtvis står för en samhällsomstörtande verksamhet, för dessa saker har jag kämpat för i 20--30 år vid det här laget. Jag kan lova både Anders Castberger och Görel Bohlin att jag tänker fortsätta med det. Många människor utanför det här huset stödjer mig och vänsterpartiet i den kampen, så det är ganska lätt. Sedan till detta med lönsamhet. Vet ni inte ens att lönsamhet kan betyda olika saker? Jag talade om en samhällsekonomisk lönsamhet. Ni talar om företagsekonomiska kalkyler som om ett järnvägsföretag som skall försörja hela landet med bra järnvägar skulle kunna jämföras med exempelvis ett företag som Volvo. Det är naturligtvis omöjligt, eftersom ni själva har ställt upp bakom de beslut som riksdagen har fattat om att trafikförsörjningen både skall vara miljöanpassad och stå för regional rättvisa. Hur skall ni ha det egentligen? Vill ni att vi skall riva upp de besluten, som riksdagen har fattat förut? Då hoppas jag att ni står ensamma när den dagen är över. Så till samarbetet med socialdemokraterna, Anders Castberger! Hur var det med momsen på kollektivtrafiken? Vem drev igenom det beslutet? Som vanligt när det gäller den här typen av åtgärder är det socialdemokratiska samarbetet med ett eller flera borgerliga partier det typiska. Och de åtgärderna har ännu aldrig gått i miljövänlig riktning -- för då finns det andra partier, som vänsterpartiet, miljöpartiet och centern, att stödja sig på i den här kammaren. Försök inte att dupera på det sättet!

Herr talman! Visst är det löjligt av Viola Claesson att använda ett språkbruk som innebär att ingen skulle ha rätt att acceptera ett marknadsekonomiskt synsätt inom trafiksektorn. Det är det som är löjligt, men inte desto mindre mycket farligt, när det visar sig att det i sin förlängning faktiskt pekar på den ideologi som Viola Claesson så länge har omfattat och som hon med all sin förmåga försöker pracka på oss andra. Hur var det, Viola Claesson? Vilken regering var det som satt när man år efter år motsatte sig katalytisk avgasrening på begagnade bilar? Vilken regering är det som år efter år har motarbetat stimulansbidrag för höjd skrotpremie för att man skall utsortera gamla bilar? Vilken regering är det som har motarbetat -- och t.o.m. sagt nej till -- införande av katalytisk avgasrening på nya bilar redan 1985? Vilken regering är det som har sett till att vi inte har fått de stränga avgasregler för den tunga dieseltrafiken som vi skulle ha behövt för länge sedan? Jo, en socialdemokratisk regering, som år efter år har kunnat sitta genom s.k. Sådan är politiken i det svenska samhället, och det kan inte Viola Claesson komma ifrån genom att bara säga att hon har röstat nej i den ena eller andra frågan. Så har vi det här med momsen på kollektivtrafiken. Visst kände Viola Claesson i augusti till hur skatteomläggningen skulle vara utformad. Det röstade vi om i den här kammaren redan i mitten av juni. Då röstade vi också om i vilken ordning momsen skulle införas. Kollektivtrafiken skulle då få vänta ända till årsskiftet för att därmed få ett försprång framför alla andra trafikslag innan momsen infördes. Momsen står för 13--15 % av de höjningar av biljettpriset som måste ske om man kompenserar sig fullt ut. Alla andra kostnadsökningar beror på det enskilda företaget, och i förlängningen på en dålig ekonomisk politik av sittande regering.
Herr talman! Det som Viola Claesson förespråkar här i kammaren, i olika motioner och i trafikutskottet, är i själva verket satsningar på en rad olönsamma projekt. Jag betraktar dem som olönsamma, och det går att räkna fram att de är definitivt olönsamma, även om man skulle räkna på den samhällsekonomiska lönsamheten -- för det är sådana projekt som är rent destruktiva som Viola Claesson förespråkar. Det finns alltså gränser för vilka pengar man skall satsa på järnvägstrafik. Och det verkar till sist som om finansieringsmöjligheterna är någonting totalt underordnat. Det finns aldrig några finansieringsförslag som vi har att ta ställning till. Herr talman! Jag vill göra en ändring i mitt huvudanförande. I mitt huvudanförande yrkade jag bifall till reservationerna 1, 9 och 12. Men jag vill formulera mig något annorlunda för att därmed förkorta arbetet för presidiet. Jag säger alltså i stället att vi står bakom alla tre reservationerna men yrkar bifall till reservation 1. Och när det gäller reservation 1 kommer jag att begära rösträkning.

Herr talman! Anders Castbergers inlägg börjar rent av bli absurda. Han står och räknar upp allt vad den socialdemokratiska regeringen har gjort. Det måste ju Anders Castberger rikta till Georg Andersson, den ende regeringsföreträdare som finns här i lokalen. Det är inte en socialistisk regering. Vi har aldrig haft någon socialistisk regering i det här landet. De regeringar vi haft har varit hur marknadsanpassade som helst. Och är det någon som har visat sig samarbetsvillig i förhållande till denna regering som införde århundradets skattereform, som drabbar så många och på så felaktigt sätt, så är det ju folkpartiet. Försök inte prata om någonting helt annat när jag talar om momsen på kollektivtrafiken, som Anders Castberger var med och genomförde tillsammans med socialdemokraterna! Så till Görel Bohlin, för att få litet rätsida på debatten! Ibland är det bra med litet överslag -- och det kan drabba oss alla. Men när det gäller uttrycket ''destruktiva satsningar som Viola Claesson har föreslagit'' vill jag säga: Ge mig ett enda exempel på vad som är en destruktiv satsning och som jag och mitt parti kallar för en miljöpolitisk trafiksatsning! Vad är destruktivt? Jag tror att det är bra om de som gärna reser med tåg och på annat sätt miljövänligt får reda på vad det är som är destruktivt i de här sammanhangen. Så tror jag att ni har missuppfattat en sak mycket allvarligt. Menar ni verkligen att trafiken i det här landet i huvudsak är genomreglerad och styrd på något planhushållningsmässigt sätt? Själva förfäktar ni ju idén att biltrafiken gärna kan få öka ytterligare. Det är ett slags låtgåpolitik, som innebär att landsvägstrafiken kommer att kväva oss om den får fortsätta att öka som den gör nu. Vad är det i landsvägstrafiken -- när det gäller de tunga transporterna eller personbilstrafiken -- som har det minsta inslag av socialism? Där får ju de kapitalistiska idéerna blomma fullt ut. Är det inte så, Anders Castberger? Jag tycker att det har gått för långt, bl.a. av miljöskäl. Jag vill minska bilismen och öka den miljövänliga trafiken.

Herr talman! Tack för att jag med kort varsel får gå in i stället för den förhindrade Roy Ottosson och svara för miljöpartiets syn på vissa trafikpolitiska frågor!

Även om det förslaget inte står i det här betänkandet, har det ju direkta kopplingar till de trafikpolitiska frågor som diskuteras i betänkandet. Jag vill därför ta förslaget som en utgångspunkt. Vad man föreslår är en sammanblandning av biltrafik och järnväg, som innebär att man tror att man skall kunna lösa båda frågorna på något sätt. Men i själva verket låter man järnvägen bli gisslan för att man skall kunna fortsätta att bygga ut den biltrafik som man i vackra ordalag med ''prefixet'' miljö säger sig vilja dämpa i alla möjliga sammanhang. Det finns självfallet mycket starka motstående intressen i trafikpolitiken här i landet. Anders Castberger försöker tränga sig in i debatten i sluggerstil mot Viola Claesson i synnerhet och miljörörelsen i allmänhet, såvitt jag förstår. Han uttryckte sig ungefär så, att transporter har något gott i sig, och menar att det är alldeles förkastligt att som vi föreslå en 25-procentig minskning av biltrafiken. Jag kan bara konstatera att biltrafiken i västra Skåne genom de i och för sig för vår del välkomna bensinprishöjningarna faktiskt redan efter ett par månader har minskat med 4 %. De trafikpolitiska målsättningar som vi här för fram är alltså inte omöjliga. De motstående intressena i trafikpolitiken följer uppenbarligen inte det gamla vänster--högermönstret. Jag vill nästan skratta när jag tänker på det replikskifte som varit. Det är främst moderaterna och folkpartiet som på detta vis så att säga försöker slå in sig här. Jag tycker att Viola Claessons uttalande har en poäng. Hon ifrågasatte ju vem som har varit mest villig att samarbeta med regeringen och undrade om det inte helt enkelt är Anders Castbergers parti som varit det. När det gäller de motstående intressena i miljöpolitiken har vi på ena sidan, grovt räknat, vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet. På andra sidan har vi moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna. Det står ganska klart. Men beträffande miljöintresset kan starka inbrytningar noteras i fråga om folkpartiet och socialdemokraterna. Vi vet ju att socialdemokraterna i fråga om Öresundsbron, för att återvända till och ägna en stund åt den frågan, är splittrade. Men vi får väl hoppas på en debatt i frågan, om nu socialdemokraterna vågar lägga fram en proposition efter den pyrrusseger som de tillskapade på sin kongress. Det finns alltså olika intressen som står mot varandra när det gäller att dämpa resp. öka biltrafiken. De som vill öka biltrafiken sveper in sina argument i ett allmänt miljöresonemang. Vi kan inte vara utan bilen, brukar kommunikationsministern säga. Därför behövs en bro osv. Å andra sidan finns det radikala partipolitiska lösningar. Det handlar då om järnvägen och om annan spårburen trafik. Beträffande satsningar på järnvägen visar samhällsekonomiska analyser klart att det skulle vara möjligt att satsa i den utsträckning som både SJ och de trafikradikala partierna önskar. Men de blå-röda partierna står emot detta. Det finns ju en hel rad alternativ till den biltrafik som man tror sig värna om. Som framgår av betänkandet nämner vi kustsjöfarten. Flottningen är kanske ett udda alternativ. Men flottningen är ändå en möjlighet som man bör titta på i framtiden. När det gäller just biltrafiken finns det också näst intill oprövade möjligheter. Jag har själv jobbat med hyrbilssystem. Jag är övertygad om att det företagsekonomiskt, samhällsekonomiskt och privatekonomiskt skulle vara alldeles utmärkt om vi kunde utveckla biluthyrningen mera i vårt land. Men de styrande krafterna lyssnar helt enkelt inte. Jag vet dock vad jag talar om, för jag har fått väldigt många samtal efter det att bensinpriserna började höjas. T.o.m. Stockholms parkeringsbolag börjar fundera på om man inte skulle diversifiera sin verksamhet och i stället för att ''lappa'' bilar hyra ut när folk behöver hyra en bil. Den typen av kreativt tänkande för att komma bort från bilismen tycker jag är intressant. Sådana möjligheter borde diskuteras mycket mera. Dessutom finns det -- det har jag tidigare fört fram här i kammaren -- helt nya tekniska innovationer. Genom dessa skulle vi kunna fjärma oss från det massbilssamhälle som vi har byggt upp under hundra år. Framför allt tänker jag då på det s.k. spårbilskonceptet. Det systemet innebär att bilar går på en typ av spår. Man behöver inte kommer i konflikt med blommor, älgar, barn eller andra fordon. Ett sådant system skulle kunna vara oerhört energisnålt. Det är möjligt att utveckla ett sådant system. Det skulle dessutom kunna betyda väldigt mycket för Sveriges tekniska profil ute i världen. Vi har ju kunnighet och teknik i vårt land. I våras visade jag ett antal bilder på ett sådant här system här i kammaren. Jag gjorde mig nämligen besväret att ta hit en del diabilder, som jag visade för en kammare som var ännu tommare än den vi ser i dag. Men jag har inte fått en tillstymmelse till reaktion från kammarens ledamöter på detta. Jag vill dock framhålla att de tankegångar som jag framfört möter oerhört stor sympati och stort engagemang utanför denna kammare. Om vi här i kammaren debatterar trafikpolitiken i det här landet och det då inte går att föra fram nya tankar och få åtminstone ett hyggligt bemötande, är trafikpolitiken fullständigt död -- med tanke på de politiker som har den absoluta makten i dag. Sedan har jag inte riktigt klart för mig alla aspekter i fråga om hur storstadsutredarna vill utveckla trafiklösningar i våra storstäder. Det som jag hittills har sett är precis vad man kunde ana: mer av sammanslagningar. Man föreslår mycket stora tunnlar i marken under Göteborg -- riksdagen skall ju vara där i morgon och i övermorgon för att titta på det hela -- för Europaväg 6. Vidare föreslås kringfartsleder. Och inte minst är det fråga om Allt detta gastkramar ytterligare våra storstäder. Det handlar alltså om att satsa på precis samma trafikpolitik som den som har lett till den negativa miljöbelastning som vi i dag har i storstadsområdena. Men de svenska storstäderna behöver en helt annan typ av trafikutveckling. Jag menar att det är med tekniska och organisatoriska radikala förändringar som biltrafiken kan dämpas. Därmed skulle vi kunna få en verkligt miljövänlig storstadsmiljö och även trafikmiljö. Med detta avslutar jag mitt med kort varsel tillkomna anförande. I första han yrkar jag bifall till vår reservation nr 4 i detta betänkande. I andra hand vill jag framhålla att vi stöder vänsterpartiet och centern; detta för att betona att det ändå finns en allmänt utbredd uppfattning om att det behövs en annorlunda trafikpolitik. Denna uppfattning delas dock inte av folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna.
Herr talman! Kjell Dahlström sade: Anders Castberger tränger sig in i sluggerstil mot Viola Claesson. Ja, det är typiskt att miljöpartiet skall försvara kommunisterna här i kammaren. Om folkpartiet kan få igenom en politik i liberal riktning, som innebär en kraftig sänkning av marginalskatterna, tar vi naturligtvis vara på det tillfället och samarbetar med dem som kan se till att det här blir verklighet. Men en sänkning av marginalskatterna motsätter sig miljöpartiet av ideologiska skäl. Vi vill naturligtvis gärna ha ett samarbete för att få igenom de konkreta förslag som finns och för att få igenom vår politik. Men något stöd till en socialdemokratisk regering ger, som bekant, inte folkpartiet. Det var poängen med mitt s.k. intrång mot Viola Claesson och vpk. Kjell Dahlström fortsätter att sprida myten om splittring när det gäller Öresundsbron. Men självfallet är det i ett pluralistiskt liberalt parti tillåtet att människor har olika uppfattningar. Vi har dock givit ett mycket klart besked på den punkten: Vi är i grunden positiva till en fast förbindelse över Öresund. Ekonomiskt finns det bara en enda möjlighet, nämligen att ha en bro. Det framstod ännu tydligare i går kväll då trafikutskottet var inbjudet till SJ. Då var också miljöpartiets representant och en annan Kjell Vi avvaktar resultaten av de undersökningar som görs när det gäller påverkan på botten. Men förhandsinformationen pekar i positiv riktning. Det är typiskt att Kjell Dahlström inte tar upp min kritik mot de förslag som han ställer sig bakom och som miljöpartiet har lanserat här i kammaren och som handlar om att vi redan inom drygt fyra år skall minska vägtrafiken med 25 %. En fjärdedel av all trafik skall människor ute i vårt samhälle avstå från inom fyra år. Jag skulle kunna kalla det för glesbygds fientlig politik, men den är ju fientlig mot alla, även mot dem som bor i storstad.
Herr talman! Jag begärde ordet när Kjell Dahlström nämnde spårbilsprojektet. Jag tycker att det är ett exempel på den tekniksyn och det intresse för ny teknik som de partier står för som vill ha en miljöinriktad trafikpolitik. Det är ett bra exempel på det. Vänsterpartiet är naturligtvis intresserat. Kjell Dahlström vet också att jag var med när han hade tagit hit forskare som arbetade med just spårbilsprojektet. Det som var beklämmande den gången var inte enbart att så få hade mött upp från riksdagen. Det händer vid många tillfällen att olika saker kolliderar, Kjell Dahlström. Det vet jag som hade internationellt besök i går och hade hoppats att fler ledamöter skulle komma. Men så är det. Det som är beklämmande och specifikt med detta är att de forskare som faktiskt visar en kreativitet, som är kunniga och har förmågan att hitta på och forska om miljövänliga produkter, inte har en chans om deras intressen går emot bilindustrins intressen. Jag vill också ha sagt att teknikoptimismen finns på vår sida, hos oss som står för en miljöinriktad trafikpolitik. Det är inget nytt, men vi brukar anklagas för något annat. Men Kjell Dahlström glömde att nämna hur det andra teknikintresset ser ut. Det handlar om att sådana personer som Anders Castberger och Görel Bohlin och socialdemokraterna vill satsa på projekt som kallas Prometheus och Drive. Det handlar inte om att minska biltrafiken med en fjärdedel, utan om att öka landvägstrafiken med en fjärdedel genom att med hjälp av ny teknik pressa ihop fordonen på vägarna. Det är ett livsfarligt projekt. Det har de sagt ja till. Miljonerna rullar till dessa projekt. Jag hoppas att Kjell Dahlstöm inte har glömt att motståndarsidan har dessa planer och har fått gehör för dem också.
Herr talman! Till skillnad från både miljöpartiet och vänsterpartiet har vi moderater en mycket positiv syn på de tekniska möjligheterna att lösa miljöproblemen. Jag tycker att både Viola Claesson och Kjell Dahlström andas en oerhörd fientlighet gentemot den ekonomi som är förutsättningen för att vi skall kunna lösa problemen, och de är dessutom väldigt bilfientliga. Därmed skulle värdefulla miljösatsningar omöjliggöras. Prometheus och Drive hör faktiskt också till miljösatsningarna, för det leder till smidigare trafik och antagligen även till färre trafikolyckor. Ganska många tekniska framsteg som vi har gjort i vårt land har lett till att vi har fått både exportinkomster och lägre miljöföroreningar. Vi har lyckats rätt så bra på exportmarknaden, men nu har vi fått ett kostnadsläge som hindrar oss. Beträffande biltrafiken vill jag påminna om att vi får 10 % nya katalytiskt avgasrenade bilar varje år i bilparken och att vi nu har över 40 % katalytiskt avgasrenade personbilar. Det var synd att inte Viola Claesson och någon från miljöpartiet var med när vi fick information från Volvos bussavdelning, som meddelade att de nu hade fått fram en dieselmotor som var kolossalt bra och som släppte ut väldigt litet föroreningar. Linjeflyg byter kontinuerligt ut sina motorer och köper nya plan som är avgjort mycket bättre än de gamla. SJ vill ha och får gehör för nya spår och snabbtåg. De vill skala bort olönsamma projekt, Viola Claesson. Skulle man inte göra det, utan satsa på direkt olönsamma projekt, där människor inte reser, skulle det vara rent destruktivt för det svenska samhället och den svenska ekonomin.
Herr talman! Jag konstaterar att Anders Castberger inte lyssnade riktigt på mig. Jag tänker inte gå in på marginalskatter annat än att jag kan säga att vi har ett förslag till sänkning till 55 %, så vet han det också. Jag tog visst upp vårt eget förslag om att minska biltrafiken med 25 %. Jag gjorde faktiskt det, det går att läsa i protokollet senare. Jag konstaterade alltså att mätningar de senaste månaderna, augusti--september, i västra Skåne visar att biltrafiken där har minskat med 4 % jämfört med motsvarande period förra året. Det är ganska fantastiskt. Det går ganska snabbt att minska om man har styrmedel. Nu har vi fått hjälp av Saddam Hussein-effekten förutom de styrmedel som vi delvis själva har lyckats åstadkomma. Jag vill konstatera att en 25-procentig minskning av biltrafiken definitivt inte är något konstigt hägrande mål. Det är fullt möjligt. Jag vill i stort sett bara instämma i det Viola Claesson säger. Jag nämnde inte Prometheus och Drive, men jag är en lika svuren motståndare till de projekten som hon, det skall hon veta. Men den teknik som Prometheus och Drive bygger på finns i den typ av spårburna system som spårbilskonceptet innebär, men med mycket större säkerhet och en tiondel så stor energiförbrukning som ett fortsatt massivt bilsamhälle skulle kräva. Jag vänder mig så till Görel Bohlin, som tycker att vi är negativa till teknik. Det tycker jag inte alls. Den som har lyssnat till den här debatten uppfattar väl att jag har tagit fram de tekniska möjligheterna och att jag har en stor nyfikenhet på tekniska möjligheter. Men hennes syn på detta är att manifestera och befästa bilens och flygets hegemoni i trafiksektorn. Vi vet att det i bästa fall går med snigelns hastighet att miljörena de fordonsslagen.

Herr talman! Kjell Dahlström säger att biltrafiken nere i Skåne har minskat med 4 % och tar fram det som ett fantastiskt framsteg. Dessutom åberopar han att några av orsakerna t.ex. kan vara händelserna i Mellersta Östern och de saker vi själva har åstadkommit. Ungefär så föll orden. Det verkar som om han faktiskt ser positivt på att bensinpriset har gått upp med flera kronor den senaste tiden, varav Saddam Hussein står för en del. Om vi nu för enkelhetens skulle anta att trafikminskningen är helt linjeär, vilket den faktiskt inte är, blir det ändå inte så många kronor. Vi måste åstadkomma 12 kronors bensinprishöjning, att lägga ovanpå redan existerande bensinpriser, för att komma ned till 25 % vägtrafikminskning. Vad säger Kjell Dahlström till sina väljare och framför allt till Roy Ottossons väljare uppe i Västernorrlands inland, kring Junsele, om ett sådant bensinpris, när ni samtidigt i artiklar runt om i hela landet hävdar att det är ett stort svek mot glesbygden och mot människor som bor utanför städerna att bensinpriset är så högt som det är i dag. Det går inte att försöka få det till båda sakerna på en gång, Kjell Dahlström. Det enda alternativ som i så fall finns är någon form av reglering eller ransonering av bilåkandet och trafiken. Folkpartiet motsätter sig med all kraft alla ransoneringar och alla regleringar av det slaget.
Herr talman! Kjell Dahlström påstår att jag gör mig till tolk enbart för flygets och bilens hegemoni. Jag skulle vilja påstå att miljöpartiets politik leder till, som nyss har sagts, regleringar och ransonering, förbud, straff, och politikerstyrning enligt öststatsmodell. Det är absolut inte vad vi behöver här i Sverige. Vi behöver stimulans i stället. Från moderata samlingspartiet föreslog vi tidigt att man skulle stimulera ett utbyte till bilar med katalytisk avgasrening. Det är, som sagt, på god väg. Hos folk i allmänhet finns det en vilja att hjälpa till på det här området. Vi har också föreslagit att man skall höja skrotningspremien och därmed få ett snabbare utbyte av bilarna. Jag vill också påpeka att när det gäller flyget gör man på inrikessidan sitt allra bästa. Vi kan påverka inrikesflyget, men vi kan inte ställa upp några regler för de utländska flygbolag som trafikerar Sverige och flyger över framför allt Arlanda. Det är i så fall genom att gå in i EG -- något som jag kan rekommendera -- som vi kan påverka flygplanens utsläpp över Europa och Sverige.
Herr talman! Anders Castberger tror att han har fått in mig i ett hörn när det gäller bensinpriset. Men jag har faktiskt tittat på bensinpriserna under 50-, 60 och 70-talen och kan konstatera att under i stort sett hela efterkrigstiden har skatte och råvarudelen av det totala bensinpriset varit fiftyfifty. Man kan säga att under 50 och 60-talen gick råvarupriset upp först och sedan kom skatten, och folk har ojat sig ungefär som när mjölkpriset har ökat. Det har alltså varit samma relation mellan skattedelen och råvarudelen i bensinpriset. Under 80-talet urholkades skattedelen i bensinpriset och nu har vi återtagit den, med råge kan jag erkänna. Allt har kommit ganska plötsligt. Det är därför vi har den här upphaussade debatten. Vi tar den diskussionen ganska svalt. Jag tror att vi kommer att rida ut stormen. Människor vill inte ha den miljöförstöring som bilismen medför. Det vet vi. Jag talade inte, Görel Bohlin, särskilt mycket om styrningar och regleringar. Det är en felaktig tolkning. Jag talade mycket om det tekniska kunnandet, om de innovativa och kreativa möjligheter som finns här i landet med högt utbildade civilingenjörer, uppfinnare och tekniker. Jag ber om en chans för dem att få utveckla helt nya innovativa transportsystem, men jag får inte en krona till dem. För övrigt är vi med på att höja skrotningspremien för att få till stånd en bättre bilpark.

Herr talman! Jag måste säga att det är med en viss förvåning som jag har lyssnat på den mycket hätska debatt som har förekommit i det här ärendet så här långt. Det har varit mycket ordrikt och den verbala inkontinensen har fått spela ett spel under någon timme. Trots allt är vi i utskottet ganska överens på många av de väsentliga punkter som det här betänkandet handlar om. Att vi tog ett trafikpolitiskt beslut 1988 borde jag inte behöva upprepa. Men det övergripande målet för trafikpolitiken skulle ju vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Vi talade om att det också skulle finnas tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans, något som vi med stor majoritet, kanske rent av enhälligt, tillstyrkte i utskottet. De motioner vi har behandlat i betänkandet överensstämmer i stort sett med vad som sagts i den trafikpolitiska propositionen, och yrkandena vid utskottets sammanträden har i stort sett också, varit i enlighet med motionerna. Därav förvåningen från min sida över att det här kan föranleda en så långvarig och het debatt som vi hittills har fått lyssna till. Nu laddas det för flera inlägg kan jag notera från talarstolen. I flera av motionerna har det yrkats att man skall ta större hänsyn till miljöfrågorna. Det finns ingen som har något emot det, inte från något parti. Vi anser alla att miljöfrågorna är väsentliga när det gäller såväl trafiken som alla andra områden där det sker någon form av industriell eller mänsklig aktivitet. Vi är också ense om att luftkvaliteten behöver förbättras radikalt framför allt i våra storstäder och att den trafik vi har i dag är en källa till en stor del av föroreningarna. Därför vill vi att man sätter in åtgärder för att få till stånd en bättre miljö. Betänkandet tar upp många frågor. Där finns också ett antal reservationer från olika håll. Just när det gäller trafikpolitikens inriktning finns det reservationer från samtliga partier, men jag tror inte att jag skall uppehålla mig så länge vid dem eftersom utskottet i stora drag är enigt på de punkterna. Att reservationerna finns med får man kanske mest beteckna som ett uttryck för att varje parti anser att man behöver ha en erforderlig profilering. Man tar fram vissa frågor som mer eller mindre kan betecknas som detaljer i det här sammanhanget. Viola Claesson och Anders Castberger blåste upp sig väldigt i debatten, tycker jag, i debatten. För Anders Castbergs del gällde det satsningarna på infrastruktur. Han frågar varför socialdemokraterna så länge fullständigt negligerat insatserna för att bygga ut infrastrukturen inom transportsektorn. Det gällde då såvitt jag förstår både järnvägar och vägar. Det är ju så, Anders Castberger, att det är begränsade resurser som samhället har till sitt förfogande. Det är många andra frågor som har pockat på sin lösning och som har krävt sin del av de knappa resurser som samhället har till sitt förfogande. Men vi har väl alla insett att vi inte kan fortsätta med de minskade anslagen, reellt sett, för satsningar i infrastruktur. Vi behöver öka de satsningarna. Det behövs för att vårt näringsliv skall fungera bättre och för att vi på persontransportsidan bättre skall kunna ta oss fram när vi skall till och från våra jobb; det må gälla sociala resor eller över huvud taget när vi har behov av att förflytta oss. Det är så lätt att säga varför har ni inte gjort det, och varför har ni inte gjort det, om man inte samtidigt behöver tala om var man skall ta pengarna. Vad är det vi skall försaka för att kunna lägga pengar på infrastruktur? I stället har ju regeringen haft en utredningsman, generaldirektören i televerket, som har fått i uppgift att försöka få fram externa finansiärer, att hitta nya vägar och nya sätt att få fram pengar för investeringar i infrastrukturen. Det var en förutsättningslös utredning. Jag tycker att den är värd att läsas. Jag tycker att det är bra att okonventionella tankar kommer fram och att nytt material kan föras in i debatten. Därmed inte sagt att jag sympatiserar med allt. Men en del friska idéer kan komma fram. De kanske till viss del kan omarbetas och ligga till grund för något som kan vara positivt när det gäller satsningar på vår infrastruktur. Viola Claesson sade att det här var fullständigt meningslöst. Det var ett grovt underkännande av de förslag som hade kommit fram i utredningen. Det enda Viola Claesson hade att föreslå att man skulle ha i stället var vänsterpartiet kommunisternas motioner -- de visade vägen. Viola Claesson använde faktiskt uttrycket vänsterpartiet kommunisternas motioner. Jag tror inte att det visas någon väg i de motionerna. Den fortsatta prövningen och diskussionerna när det gäller att få fram pengar för satsning på infrastruktur kan nog ge ett bättre besked än läsningen av bara vänsterpartiet kommunisternas motioner under många år -- detta sagt med tanke på det råd som vi fick här från talarstolen. Själva planeringen beträffande infrastruktur och satsningar inom transportsektorn har också tilldragit sig ett visst intresse. Självfallet är planeringen en mycket viktig faktor när det gäller ett så stort område som trafikpolitiken och skapandet av de instrument i samhället som ger oss möjlighet att tillgodose människors behov av transporter. Utskottsmajoriteten anser att det är väsentligt att den samhällsekonomiska analys som nu skall göras för olika investeringsbeslut skall grundas på ett mycket tillförlitligt beslutsunderlag. Därför pågår ett omfattande översynsarbete beträffande planeringssystemet, så att detta skall bli så högklassigt som möjligt. Låt mig därmed lämna en del av de punkter där det finns reservationer. Ett avsnitt gäller sjöfart. Här var utskottet enigt så när som på vänsterpartiet kommunisternas representant som hade en egen liten skrivning. Jag tycker att det är värdefullt att utskottet har kunnat vara enigt. Utskottet har betonat att kustsjöfarten inom svensk transportnäring kan och bör fylla en mycket viktig roll i vårt transportsystem. Den helt övervägande delen av våra transporter till och från utlandet sker på sjön. Sjöfarten svarar också för en stor del av inrikestransporterna. Ofta kommer inte det här med i statistiken. Det är bara landtransporter som räknas -- tonkilometer eller andra ekvivalenter. Centern skriver i en av sina reservationer -- där man för övrigt kräver mera pengar och större insatser beträffande infrastrukturen -- att även sjöfarten kräver större investeringar. Det är faktiskt fel, Rune Thorén: det krävs inte några större investeringar för just sjöfarten. Våra hamnar är väl utbyggda. Där finns det kapacitet för att ta emot både det som kommer och det som går i dag -- och även en växande trafik. Däremot behöver transportvägarna till och från hamnarna bli bättre, och det krävs ju ändå. Förhoppningsvis skall kraven kunna uppfyllas förr eller senare när det gäller att få ett bra transportsystem fram till våra utskeppningshamnar. Jag riktade mig till centerns representant. Rune Thorén var inne på kollektivtrafiken. Han tyckte inte om momsen, och inte heller tyckte han om miljöavsnittet och att vi över huvud taget använder så mycket bensin. Han vill ha etanol i stället. Detta sades ungefär samtidigt som Rune Thorén var inne på att vi behöver mer pengar för investeringar i infrastruktur. Hur skapas det mer resurser åt samhället, om vi tar bort momsen på väsentliga varor? Det är, handen på hjärtat Rune Thorén, inte bara beträffande kollektivtrafiken som centerpartiet vill ta bort momsen. Kravet gäller ju en hel del annat också som ger intäkter och resurser för samhället. Ni säger att vi skall använda mycket mer etanol. Vi alla känner till att staten tar in ganska mycket skatt vid bensinförsäljning. Pengarna går till statskassan för fördelning till olika ändamål. En del går även till vägarna. Skulle vi, som det sägs, satsa på etanol skulle det inte bidra till att stärka resurserna på den statliga sidan. I stället skulle det väl bli fråga om subventioner för att få fram etanolen. I stället för intäkter från drivmedel skulle det bli utgifter. Jag har svårt att inse hur det skulle kunna hjälpa till att få fram mer pengar för satsningar på infrastrukturen. Med detta, herr talman, slutar jag mitt anförande och yrkar på samtliga punkter bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur Birger Rosqvist egentligen vill ha det -- om vi nu skall bry oss om hur han över huvud taget vill ha debatten. Först sade han -- och så kommer det att stå i protokollet -- att han inte förstår varför det beträffande trafikpolitiken över huvud taget har förekommit en debatt och ett replikskifte mellan olika partiföreträdare. Birger Rosqvist säger att vi ju i trafikutskottet är överens om i stort sett allting. Någon minut senare sade han att det över huvud taget inte finns någon anledning att läsa vänsterpartiet kommunisternas motioner. Hur skall Birger Rosqvist ha det? Det där resonemanget rimmar inte riktigt. De motioner som behandlas och som jag har yrkat bifall till och som vi har byggt reservationer på i betänkandet har vpk lämnat in. Jag vet inte om jag använde det gamla partinamnet. Jag tror inte att jag gjorde det, men även om jag gjorde det har det ingen betydelse i den här debatten. Det är vpkmotioner som jag vill driva igenom här i riksdagen. Vänsterpartiets uppfattning återspeglas i dessa motioner. Nej, herr talman, vi är verkligen inte överens i trafikutskottet. Jag står inte här och debatterar därför att det är roligt att prata om ingenting. För det första tog jag, Birger Rosqvist, upp frågan om momsen. Enligt finansutskottet drabbar den nya momsen järnvägstrafiken med en befogad höjning på 16--17 %. Det var tillsammans med det nyliberala folkpartiet som detta drevs igenom. För det andra har vi ju föreslagit att man i nyinvesteringar skall satsa 60 miljarder kronor på järnvägstrafik fram till år 2000. Detta förslag bygger på det behov som har redovisats av banverket, som ju skall bedöma behoven. Vad vill socialdemokraterna och regeringen? Jo, i stället för 60 miljarder kronor anser de att det räcker med 10 miljarder plus de 5 miljarder som kommer från infrastrukturfonden, när vi har fattat ett nytt beslut om den saken. Men dessa pengar skall inte gå till bara järnvägar. Är inte detta en ganska stor skillnad, Birger Rosqvist? Har vi inte haft ganska olika uppfattningar om vad som är en miljöinriktad trafikpolitik? Den profilering som vi vill åstadkomma och som sägs vara ett slag i luften och utan värde handlar bl.a. om följande, jag skall upprepa kravet. I reservationen står vi för uppfattningen att vi bör sluta använda bensindrivna bilar här i landet. År 2010 skall det inte finnas några sådana bilar. Ställer Birger Rosqvist upp på detta?

Herr talman! Birger Rosqvist anser att miljöfrågan är viktig och att luftkvaliteten behöver förbättras. Inte med ett ord nämner han bullerfrågorna, som kan åtgärdas och som så snart detta skett medför att problemet försvinner. Glömmer Birger Rosqvist att nämna detta, därför att bullerfrågorna får en så snål behandling i jordbruksutskottet? Hur var det med socialdemokraternas motstånd mot dieselfordonens rening? Jo, redan 1990 års modeller har Volvo och Scania erbjudit med en rening som skulle uppfylla de krav socialdemokraterna har ställt upp till 1994. År efter år håller socialdemokraterna fast vid att vänta till Scania för att de skall ta fram någonting som redan finns. När folkpartiet säger att åtminstone 1992 borde vi väl kunna införa nya regler för den tunga dieseltrafiken, kommer så småningom socialdemokraterna krypande fram till 1993. Det är ingen aktiv miljöpolitik när det gäller trafiken, Birger Rosqvist. Där står faktiskt socialdemokraterna fast, och tyvärr backas de upp och får sitta kvar på sina taburetter av ett stöd som inte alls kommer från folkpartiet. Så säger Birger Rosqvist att vi inte har pengar till alla investeringar i infrastruktur. Nej, det har vi inte. Men varför säger inte Birger Rosqvist mera ifrån mot de fantasisummor på 60 miljarder kronor som nämns då och då och i stället tar upp de konstruktiva förslag som folkpartiet har lagt fram om alternativ finansiering, kompletterande finansiering? Efter många år har nu socialdemokraterna lagt det i utredningskvarnen. De pengar som ni har baxat hit och dit i kammaren och till slut baxat in i löntagarfonderna uppgår till miljarders miljarders kronor, och folkpartiet har anvisat att åtminstone tillväxten borde vi kunna använda till infrastrukturinvesteringar. Nej då, det tycker inte socialdemokraterna. Eller att bolagisera flera statliga affärsverk och släppa in nya intressenter -- hur är det med det, socialdemokraterna? Inget svar. Kanske finns det några spännande saker i framtiden, säger Birger Det är ingen regeringspolitik socialdemokraterna har. Det är utan politik ni står nu när det är så kort tid kvar till valet.
Herr talman! Birger Rosqvist sade ungefär så här i sitt anförande: Det är faktiskt bara detaljer som skiljer partierna åt i trafikutskottet. Birger Rosqvist, jag tycker inte att avreglering är någon detalj. Jag tycker inte att annan driftsform, t.ex. aktiebolag, är någon detalj. Jag tycker inte att försummandet av stimulansåtgärder är någon detalj. Observera att vi är väldigt kritiska mot den avgiftspolitik eller rättare sagt den politik med ökade skatter som bedrivs från socialdemokratiskt håll. Birger Rosqvist ursäktar sig på något sätt med att säga att alla investeringar kostar så förskräckligt mycket pengar och att vi inte har pengar. Det finns en rad idéer om hur man skulle kunna finansiera nya investeringar, men jag vill påstå att just de saker som jag nu har räknat upp kostar inte. Avreglering kostar inte. Den lösgör medel. Att övergå till annan driftsform, alltså aktiebolag i stället för verk, kostar egentligen inte heller utom kanske i inledningsskedet. Det lösgör medel och det ger större frihet. Jag skulle önska att man gick in för litet mer morötter i stället för piska. Vi har föreslagit stimulansåtgärder t.ex. när det gäller katalytisk avgasrening och skrotningspremier. Jag gissar att bilfabrikanterna är ganska förvånade över att regeringen så att säga ligger kvar vid krav som de för länge sedan har passerat. Jag skall erkänna att socialdemokraterna ändå brukar ta intryck av de förslag som kommer i utskottet. Många av de förslag som vi moderater har fört fram under åren har man tagit på allvar. Men det är segt, det tar tid, och det blir frustrerande att det tar så lång tid. Men nu är tillfället kommet då det är alldeles nödvändigt att vidta sådana åtgärder att ekonomin och industrin stimuleras och inte förkvävs.

Herr talman! Jag blir litet förvånad när trafikutskottets ordförande, med anledning av att centerpartiet inte vill ha moms på kollektivtrafiken, frågar hur vi då skall finansiera vårt skatteförslag. Jag trodde faktiskt att det var uppenbart för alla här i kammaren att vi har redovisat i riksdagen, i massmedia och överallt hur vi vill finansiera vårt förslag. Det gäller inte bara trafiken och boendet utan det gäller även maten, över huvud taget allt som berör väldigt många människor. Vi har visat totalt sett hur vi vill finansiera. Jag tänker inte förlänga den här debatten och har inte heller tillgång till alla uppgifter i min bänk, men jag kan ordna så att Birger Rosqvist får dem. Jag blir förvånad också på de andra punkter där Birger Rosqvist angriper centerpartiet. Jag har inte sagt att etanolen helt skall ersätta den bensin som används i vårt land, men visst vore det en fördel om vi på ett tidigt stadium hade börjat satsa på etanolen. Vi är väl ändå överens om att bensinen åstadkommer ganska stora skador, inte minst i storstadsregionerna. Jag hoppas att Birger Rosqvist inte riktigt menar det han sade, att bara för att vi tar ut skatt på bensinen skall vi behålla den. Vad skulle följden bli om vi på andra områden höll fast vid någonting bara för att det är skatt på det, även om nackdelarna är större? Etanolen ger faktiskt också ganska mycket i skatt i och med att den ger sysselsättning i vårt land, kanske i områden där sysselsättningen i dag är svag. Det skall man då räkna med i den totala bilden av det bränsle som förbrukas. Men framför allt gäller att etanolanvändning kan leda till minskad luftförorening i våra storstäder. Det är därför vi så envist har hävdat från centerns sida att det borde satsas mer på etanol än vad som sker i dag.